Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Tillväxt byggs mest underifrån. Genom möten mellan människor och organisationer byts kunskaper och idéer, företagsamhet och entreprenörskap utvecklas och arbetstillfällen skapas, vilket säkrar den framtida tillväxten. Sverige har en lång tradition av företagsamhet och innovationer bakom sig. AGA-fyren, kullagret och skiftnyckeln är exempel på kända uppfinningar som har fått spridning över hela världen och gett många arbetstillfällen och inkomster. Samtidigt utgör dessa exempel även exempel på en annan tid. Det var en tid när regelverken var enklare utformade, informationen inte kunde spridas med ljusets hastighet och rörligheten på såväl arbets och kapitalmarknaden var trögare. Naturligtvis har detta haft betydelse för hur det svenska företagsklimatet har utvecklats. Traditionen har inneburit att många av de villkor som omger företagandet har inriktats mot de stora företagen. Fru talman! Tiderna har förändrats, och med dem har även möjligheter och förutsättningar förändrats. Konsumenternas krav på såväl produkter som tjänster har skärpts i takt med att konkurrensen har ökat. Den ökande konkurrensen, i kombination med informationsteknikens utveckling, har medfört att konsumenternas preferenser i det tillgängliga utbudet har ökat med en allt större konsumentmakt som följd. Det är bra. Fru talman! För att även i framtiden med säkerhet kunna garantera tillväxt och välfärd är det av stor vikt att nu när ekonomin går på högvarv och förutsättningarna finns göra de nödvändiga förändringar som gör det möjligt för nya företag att starta och befintliga att växa. Centerpartiet anser att ett gott företagsklimat är grunden för tillväxt och välfärd i Sverige. Det tror jag att vi samtliga är överens om. Tillväxt skapas bäst underifrån, och småföretagen har en avgörande betydelse för att tillväxt ska garanteras i framtiden. Det avgörande för framtiden är att skapa ett företagsklimat med positiva attityder gentemot företagande och entreprenörskap. Fru talman! Att regelförenklingar för företag är en fråga som berör såväl företagare som riksdagsledamöter kan konstateras i årets motionsflod. Partimotioner, flerpartimotioner och enskilda motioner har väckts i frågan. Samtliga är inriktade mot långsamheten i det nu pågående regelförenklingsarbetet. Det är något som understryker vikten av att arbetet med regelförenklingar måste påskyndas. Det är märkligt att detta arbete med regelförenklingar för de svenska småföretagen tar så lång tid och att det händer så lite med tanke på den vikt som frågan har. När Mona Sahlin talar om småföretagarna som vår tids hjältar borde man kunna förvänta sig mer resultat. Tanken kan väl inte vara att regeringen önskar att vår tids hjältar dör som martyrer. Även hjältar kan få nog, inte minst om man möter en regering vars regelverk är hämtat från den grekiska mytologin. Så fort man har undanröjt ett hinder växer ytterligare två hinder fram. Ungefär 20 000 av de 40 000 trycksidor som finns med lagar, förordningar och direktiv berör företagen. Antalet företagsregler har ökat med en accelererande takt som många företag, och framför allt samhällsekonomin, kastar avundsjuka blickar på. Mellan 1994 och 1995 var ökningstakten 4 %. 1996 steg ökningstakten till 5-6 %. Denna utveckling måste hejdas. Fru talman! Att skapa ett gott företagsklimat gör man inte endast genom att driva frågan i näringspolitiska sammanhang. Detta måste genomsyra alla politikområden i hela samhället, inte minst på lokal nivå. Centerpartiet vill på en rad punkter förbättra möjligheterna att driva och starta företag. Det handlar främst om att tillföra ekonomiska resurser för att utveckla befintliga företag men även om att tillföra riskkapital inom de områden där tillgången inte är tillräcklig. Vidare handlar det om att underlätta rekrytering av arbetskraft och om att sänka arbetsgivaravgifterna, vilket vi har föreslagit i en särskild partimotion. Tyvärr har riksdagen vid tidigare tillfällen avslagit Centerpartiets yrkande inom detta område. Med detta, fru talman, vill jag återigen yrka bifall till reservationerna 1 och 2.
Fru talman! I det län som jag kommer från har jag alltid varit van vid att det finns ett centerparti som är relativt stort och som är väldigt noga med att utveckla kommunerna samt se till att man har resurser för en bra skola och för övriga kärnverksamheter i en kommun. Därför blev jag faktiskt lite förvånad när jag lade märke till att Centern står bakom reservation 1 i betänkandet. Där kan man läsa att världens största offentliga sektor har krävt världen högsta skatter, vilket ytterligare har bromsat tillkomst av företag och tillväxt. Menar Centern att den svenska välfärden och den välskötta offentliga sektorn har hindrat utvecklingen av övrigt näringsliv? Är det inte egentligen precis tvärtom?
Fru talman! Vi har inte bytt fot på något sätt. Vi har fortfarande ett mycket starkt företrädarskap i en mängd kommuner. Formuleringar kan ofta bli något för vassa, och det kan vara så i det här fallet. På Lennart Beijers direkta fråga vill jag säga att den offentliga sektorn självfallet inte får ta för stor del av samhällsekonomin. Då kan man hamna i det läge som Beijer frågade om. Men rakt över kan jag inte påstå, med min kommunala erfarenhet, att det har varit på det sättet.
Fru talman! Det hedrar ju Åke Sandström att han ändå ställer själva formuleringen i fråga. Det är väl ändå så att den väldigt utvecklade offentliga sektorn i Sverige i många fall har drivit fram en näringslivsutveckling. Den har drivit fram ett antal stora företag och på det sättet naturligtvis kunnat spela en väldigt viktig roll för tillväxtfrågorna. Därför är det klart att det är lite konstigt när Centern, som är ett folkrörelseparti, så här öppet beblandar sig med ett antal skattesänkarpartier.
Fru talman! Jag vill bara säga att självklart finns det när det gäller den offentliga sektorn, om vi i första hand menar kommunal nivå, övertramp även i min region. Det vi framför allt har vänt oss mot är att kommuner bedriver näringsverksamhet inom konkurrensutsatta områden. Det är delvis en annan fråga, jag är medveten om det. Jag tror att den här frågan självklart ska hållas under ständig bevakning. Det finns ett samband mellan en god utveckling på båda de här områdena.

Fru talman! Vi behöver strukturella reformer inom ett antal områden för att svensk ekonomi och välfärd ska ha förutsättningar att fungera bättre också i en kommande lågkonjunktur. Det handlar framför allt om bättre företagsklimat, reformer för en bättre konkurrenssituation både nationellt och internationellt och en bättre fungerande arbetsmarknad. Det nationella näringsklimatet måste formas så att Sverige klarar av att tävla med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen i fråga om goda villkor för företagande och investeringar. Omvärldsförståelse och förändringsbenägenhet i politiken är helt avgörande för Sveriges framtida position. Det är i detta perspektiv förödande att som regeringen gör klamra sig fast vid stela modeller, rigida arbetsmarknadsregler och världens högsta skattetryck - trots allt. Tillkomsten av jobb på lång sikt bygger på en tillväxt bland de små och kanske framför allt de medelstora företagen. Negativa attityder till småföretagande har under en lång tid påverkat företagsstrukturen i Sverige. Villkoren för företagarna har helt anpassats till storföretagen, vilket i förlängningen lett till en brist på sådana medelstora företag som finns i många andra länder. Av Sveriges cirka en halv miljon företag är den överväldigande majoriteten enmansföretag och bara 3 % har fler än 20 anställda. Sverige behöver en god företagarpolitik, vilket omfattar en mängd förändringar inom områdena skatter, arbetsmarknad, konkurrens, regelförenkling och kanske inte minst Europaengagemang. Framför allt är det viktigt att förändra attityderna till företagande och entreprenörskap. Det måste skapas ett gott företagsklimat så att fler kvinnor och män vill och vågar starta och driva företag och anställa medarbetare. För att Sverige ska få en växande företagsamhet måste entreprenörskap och företagande löna sig bättre och vara mer uppskattat än vad det är för närvarande. Ett område som vi har talat om här tidigare, och som kanske kommer allra högst upp på företagarnas prioriteringslista, är trots allt regelförenklingen. Trots regeringens uttalande om vikten av det här för småföretag är det inte mycket av positiv art som har hänt. Det bristande tempot i det här regelförenklingsarbetet framgår också i en nyligen presenterad rapport från SAF. SAF har ju varje år från 1994 låtit Demoskop mäta företagarnas egna bedömningar av utvecklingen på regelområdet och hur de upplever myndighetskontakten. Resultatet av den senaste undersökningen, som gäller för november i år, visar att varken inrättandet av Simplexenheten vid Näringsdepartementet eller inrättandet av Simplexförordningen har givit några positiva resultat alls. Över hälften av de tillfrågade anser att det har blivit fler regler under de senaste 2-3 åren medan endast 1 % säger sig uppleva en minskning. Vad gäller regelkvaliteten och komplexiteten i regelverket anser 43 % att det har blivit svårare att följa reglerna medan bara 2 % anser att det har blivit lättare. Enligt vår mening kan och bör de allra flesta av Småföretagsdelegationens förslag omedelbart genomföras. Regeringen har trots den tid som förflutit endast vidtagit ett mycket begränsat antal åtgärder. Och de flesta av dessa är inte konkreta förändringar och förenklingar utan aviseringar av framtida åtgärder eller beslut om uppdrag där det är osäkert vad dessa kommer att resultera i. Vi anser att det nu är hög tid för regeringen att gå från ord till handling. Enligt Folkpartiets mening är en fri konkurrens på lika villkor inom de ramar som sätts upp av etiska principer och lagstiftning det allra bästa verktyget för att tillgodose konsumenternas efterfrågan och för att hushålla med begränsade resurser. En ökad avreglering bör ske för att ge utrymme för konkurrens. Samtidigt bör konkurrenslagen skärpas och övervakningen bli ännu mer effektiv. Konkurrensverket bör därför få ökade resurser och en mer framträdande roll. Nya regeringsförslag bör granskas inte bara utifrån ett småföretagarperspektiv utan också utifrån ett konkurrensperspektiv. Kvarvarande konkurrenshämmande regleringar i den privata sektorn bör identifieras och avvecklas. Ökade medel borde därför ha satsats på Konkurrensverket och konkurrensforskningen, som vi i Folkpartiet vill. Fru talman! Anslaget till näringslivsutveckling i Östersjöområdet har visat sig ha en svag träffsäkerhet. Anslaget borde därför dras in och en del användas för åtgärder för ökad kärnsäkerhet i Östeuropa i stället. När det gäller uppläggningen och hanteringen av de s.k. Östersjömiljarderna är jag mycket kritisk. Den uppfattningen har styrkts av en inom Utrikesdepartementet gjord lägesrapport avseende Östersjömiljard 1 som utskottet har tagit del av - dock inte genom Utrikesdepartementets försorg utan genom att rapporten har sänts till Riksdagens revisorer. Därigenom blev rapporten offentlig. I de slutsatser som formuleras i rapporten finns en förödande kritik av uppläggningen och hanteringen, och det sägs att Regeringskansliet har varit mycket dåligt förberett på att hantera Östersjömiljard 1. När det gäller Verket för näringslivsutveckling vill jag erinra om det ställningstagande som gjordes i en gemensam reservation av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Där sade vi bl.a. att det naturliga tillvägagångssättet förstås hade varit att man först hade gjort en utvärdering av den hittills förda näringspolitiken, innan förslag om hur man inrättar nya myndigheter läggs fram. När förändringar av det slag som nu är aktuella ska genomföras är det väsentligt att de sker i samklang med de berörda aktörerna. Organisationskommittén för den nya myndigheten har uppenbarligen brustit även i detta avseende. Fru talman! En annan fråga som jag vill uppmärksamma något är vilket stöd Verket för näringslivsutveckling framöver ska lämna till NRC. Enligt vad vi har erfarit är avsikten från det nya verkets sida att stöd även fortsättningsvis ska ges till de regionala och lokala resurscentrumen och att en inom verket central grupp med ansvar för jämställdhetsfrågor ska följa arbetet. Detta kommer, enligt uppgift, att framgå av regleringsbrevet. Jag vill också framhålla betydelsen av att det viktiga arbete som dessa resurscentrum bedriver inte ska ges sämre förutsättningar än för närvarande. I anslutning till Verket för innovationssystem och den verksamhet som verket ska bedriva vill jag något beröra en speciell fråga. Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, har framfört farhågor för att den verksamhet som institutet bedriver ska hamna i ett oklart läge och helt enkelt hamna mellan stolarna. Jag anser att den typ av verksamhet som SIQ bedriver är viktig ur ett näringspolitiskt perspektiv. Likaså menar jag att formen för verksamheten, som karakteriseras av att företag, organisationer och förvaltningar samverkar, är mycket viktig. Jag anser därför att verksamheten även i fortsättningen ska erhålla statligt stöd för sin basfinansiering. Det borde också övervägas om inte det statliga bidraget skulle kunna utgå med ett högre belopp än det som gäller för närvarande, dvs. 2 miljoner kronor, och därigenom även bättre matcha den företagsfinansierade delen, som för närvarande uppgår till 8 miljoner kronor. I t.ex. Danmark har ett motsvarande institut ett statligt bidrag på 20 miljoner danska kronor, något för oss i utskottet att fundera på. Fru talman! Till sist vill jag framhålla ett par saker som man bör tänka på vid omorganiseringen av det nya verket för näringslivsutveckling. Det är mycket viktigt från trovärdighetssynpunkt att de beställande och utförande funktionerna noga hålls isär. Det är också viktigt att myndighetens verksamhet blir ett komplement och inte en konkurrent till andra icke statliga aktörer. Myndighetens verksamhet får inte tränga ut dessa, och konkurrenssnedvridning får inte förekomma. Ett exempel på denna risk för osund konkurrens är ett projekt, Open for Business, som NUTEK bedriver. Det finns för närvarande privata och ideella aktörer som vänder sig till samma målgrupp, t.ex. Snilleblixtarna, Ung företagsamhet, Drivhuset, Robinson Crusoe AB, nätverket KNUT, Jobs & Society, m.fl. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! När jag deltar i diskussionen om företagsklimatet, näringslivets förutsättningar i hela landet, i glesbygden såväl som i storstaden, ser jag en mångfald av aktörer, stora såväl som små företag - de gamla och mogna basindustrierna, de nya tjänsteföretagen, kvinnliga företagare och invandrarföretagare. Jag ser stora företag som ökar produktionen men inte ökar antal anställda. Jag ser små företag som vill och vågar växa och små enmansföretag som nöjer sig med det. Vi har också företag i de nya branscherna IT, musik, upplevelseindustrin och besöksnäringen liksom företag som mer än andra skapar jobb i den gröna sektorn - hållbara Sverige. När jag ser tillbaka på de år som gått sedan den socialdemokratiska politiken fått genomslag i näringspolitiken finner jag en klart positiv utveckling. Antalet småföretag har stadigt ökat, och i samma takt har antalete konkurser minskat. Arbetslösheten har kraftigt minskat, och vi har nu lyckats nå målet 4 % öppen arbetslöshet. Det är ordning och reda i statens finanser. Vad menar vi med ett gott företagsklimat, och hur kan vi medverka till att det verkligen blir ett sådant, så att det blir en bra grogrund för svenska och utländska företag att etablera sig, att vilja och våga växa? Vägledande för den näringspolitik som drivs är att den ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd i hela Sverige. Jag vill särskilt understryka att tillväxten ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. En framgångsrik politik för tillväxt utgör en kombination av två saker: - en ekonomisk politik med låg inflation och sunda statsfinanser, som driver på efterfrågan av varor och tjänster och därmed nyföretagande, investeringar och utbildningssatsningar samt - en näringspolitik som tillhandahåller ett klimat där företag med hjälp av en kompetent arbetskraft kan utvecklas och förädla sina produkter och få avsättning för dem på en ständigt vidgad marknad. Näringspolitiken har ett par viktiga uppgifter: dels att utveckla ett arbetsliv där de anställda genom ökade kunskaper och bättre arbetsorganisation kan utveckla sitt inflytande över arbetet, dels att understödja en strukturomvandling som leder till att företag och samhälle kan utveckla produktiviteten mot ökad ekonomisk tillväxt och full sysselsättning. Nya produkter, produktionsmetoder och marknader ställer allt högre krav på forskning och högre utbildning men också på en bredd i arbetskraftens grundläggande utbildning och en förmåga till ständig förnyelse av de anställdas kunskaper och kompetens. En viktig del av näringspolitiken är att främja tillkomsten av nya företag och tillväxten i befintliga företag, och målsättningen är förstås att fler ska få arbete, att bekämpa arbetslösheten. Fru talman! Låt mig återigen konstatera att vi nu uppnått det mål som vi satte upp 1996, att halvera den öppna arbetslösheten - det som då förhånades och förlöjligades. Det fanns t.o.m. debattörer som drog in böcklingförsäljare i debatten. Den regionala näringspolitiken och de regionala tillväxtavtalen har resulterat i ett stort engagemang ute i länen. Företrädare för såväl offentlig som privat sektor har arbetat tillsammans i en process som är mycket uppskattad och utvecklande. Grupperingar i alla län, s.k. partnerskap, har analyserat näringslivets förutsättningar och utvecklingsbehov och enats om förslag till konkreta åtgärder samt om hur dessa ska finansieras. Tillväxtavtalen ser olika ut i olika delar av landet, och så måste det vara utifrån våra olika förutsättningar. Arbetsmetoderna bör vidareutvecklas, och jag delar regeringens bedömning att formerna för samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv bör ses över. Jag menar att de erfarenheter och den kompetens som finns hos arbetsmarknadens parter kan tas till vara på ett bättre sätt. Fru talman! Östersjöregionen är ett av Europas hetaste och mest spännande tillväxtområden. Regionen har under det senaste decenniet genomgått en genomgripande omdaning av historiska mått. För Sverige är det en stor utmaning att bistå våra grannländer. Detta samarbete omfattar en rad insatser och olika medel. Östersjömiljarderna är ett i raden av instrument i den svenska Östersjöpolitiken. Den första Östersjömiljarden anslogs 1996 för att stärka samarbetet och utvecklingen i Östersjöregionen. Det är inte så många år sedan, men det var ändå i en annan tid. De baltiska staterna var fria men saknade instrument för utveckling, samarbete, tillväxt och handel. Vi hade en rekordhög arbetslöshet i Sverige. Vi kan nu konstatera är att handeln har ökat. Det är omvittnat att programmet har blivit slagkraftigt och uppmärksammat och att det har skapat mycken goodwill. Det har visat på Sveriges förmåga att satsa på utveckling i dessa länder. Tryggheten i Östersjöområdet har ökat, och handel och kunskap stimuleras. Östersjön - handelns och kunskapens hav! Det finns också ett intresse från olika län och regioner att utveckla samarbetet. genomförs Baltic Sea Parternariat i Riga 2001. Ett parternariat är en mötesplats för små och medelstora företag för att knyta kontakter och få nya affärsförbindelser. Värdländer är Estland, Lettland och Litauen. För initiativet och genomförandet står den ideella föreningen Östsam, som drivs av landstinget i Östergötland och länets samtliga kommuner. Det kommer att ha stor betydelse för små och medelstora företag i hela Sverige. I Stockholms län har LO-distriktet och länsstyrelsen ett KLÖS-projekt. KLÖS står för Kompetenslyft Öst. Projektet har vuxit fram ur tillväxtavtalet. Vi är ovana vid att rikta våra blickar, såväl offentligt som privat, mot våra sydöstliga grannländer. Det beror bl.a. på att vi har för dåliga kunskaper om människorna, kulturen och historien i dessa länder. Tyvärr finns det allför många svenska företag som gått miste om goda affärer på grund av bristande kulturell kompetens. Det krävs ett ordentligt kompetenslyft bland företagare, ungdomar, tjänstemän och medborgare i allmänhet. Tack vare tillväxtavtalets tillkomst och framväxt samt satsningar på Östersjön har ett mycket spännande projekt vuxit fram som inte enbart berör Stockholmsregionen. Östersjöarbetet är en angelägenhet för hela nationen. Fru talman! Det övergripande målet för regelförenklingsarbetet gentemot små företag är att förbättra dessa företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga och villkor i övrigt för att åstadkomma en ökad sysselsättning och högre tillväxt. Simplexgruppen har kommit till för detta arbete. I propositionen redovisas ingående hur långt arbetet kommit och vad som kommer härnäst. Jag anser att det är bra med konkreta mål, t.ex. att inom en treårsperiod tydligt minska regelverkens administrativa börda för småföretag. Jag menar också att det är bra att regeringen avser att hos OECD anmäla sitt intresse för en oberoende granskning av det svenska regelförenklingsarbetet. Fru talman! Riksdagen har tidigare beslutat att inrätta tre nya myndigheter: Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem och Institutet för analyssystem. Jag vill understryka vad vi säger i betänkandet, att de statliga insatser som ska göras ska utgå från företagens och företagarnas behov. Verket ska främja ökad samordning mellan statliga aktörer inriktade på företagsutveckling och regional utveckling samt komplettera och stärka verksamhet som bedrivs av andra aktörer. Jag vill också understryka att denna ändring inte på något sätt innebär en förändring av var det övergripande ansvaret för näringspolitiken ligger. Det är regeringen som även i fortsättningen har den centrala näringspolitiska rollen. För ganska precis ett halvår sedan, närmare bestämt den 13 juni, debatterade vi här i kammaren vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken. Det blev startskottet till en inledning av ett förändringsarbete, och det uttrycktes också att det fortsatta arbetet får visa på behovet av ytterligare organisatoriska förändringar. Vidare sades att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen angående den regionala nivån, som i huvudsak ska vara den direkta kontakten för företagen och företagarna. Vi vet att det är en omfattande process. Det kommer att innebära omställningar, vilket lätt leder till oro hos personalen. Det måste undvikas så långt som möjligt. Det är många av våra medarbetare som är attraktiva på arbetsmarknaden, duktig personal som vi naturligtvis ska vara rädda om. Om de får leva i ovisshet om deras jobb kommer att finnas kvar finns det risk för att de söker sig bort. Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att informera personalen om hur det fortsatta arbetet bedrivs och undvika en långtgående, segdragen process. Jag saknar i denna debatt de borgerliga alternativen. Vad vill ni egentligen med er näringspolitik? Inte ett ord om Östersjösatsningen, ingenting om framtidssatsningar, utan det handlar mest om skattesänkningar. Och detta recept är ju prövat en gång med katastrofala resultat. Jag noterar att inget borgerligt parti detta år har någon reservation om de regionala tillväxtavtalen. Är det så att ni äntligen har förstått betydelsen? Har era partivänner på regional och lokal nivå fått er att förstå att detta är ett bra sätt att arbeta på? Det vore bra om ni kunde klargöra det i dag. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! I min inledning beskrev jag en hel del förändringar som hade skett under de senaste åren och som har gjort att Sveriges tillstånd i dag är ganska bra. Det var nästan samtliga förändringar som socialdemokraterna har motarbetat under årens lopp. Nu säger Barbro Andersson Öhrn att det är viktigt att vi får många företag och små företag som vill och vågar växa. Problemet i Sverige är bl.a. att vi har en företagsstruktur med väldigt många små företag, väldigt starka stora företag som nu är internationella men väldigt få däremellan beroende på att våra regler för småföretagande är konstruerade på ett sådant sätt att småföretagen inte kan eller vill växa. Det är där individbeskattningen av företagare kommer in. Det är bl.a. det som vi vill förändra. De förändringar som vi föreslår när det gäller företagande finns i betänkanden om skatter, arbetsmarknad och andra områden än Näringsdepartementets. Men vi har koncentrerat det till den uppräkning som vi har i vår reservation. Det är, Barbro Andersson Öhrn, sådana punkter där utomstående bedömare ser på Sverige och konstaterar att Sverige ligger bra till i dag, samtidigt som de säger till oss att vi måste förändra. Vi måste sänka skattetrycket. Det är inte rimligt att Sverige har 10 % högre skattetryck är genomsnittet i EU. Vi måste förändra arbetsmarknadsreglerna och göra systemen mer flexibla. Vi måste göra regelförenklingar, inte bara tala om dem utan verkligen genomföra dem.
Fru talman! Arbetet med regelförenklingar är faktiskt någonting som pågår för fullt. Det finns en särskild arbetsgrupp, Simplex, som jobbar med det dagligen och stundligen. Jag tycker att det är alldeles särskilt betydelsefullt att man jobbar tillsammans med näringslivet. I många andra sammanhang brukar moderaterna säga att politiker inte ska lägga sig i därför att andra klarar det mycket bättre. Det här är ett tydligt exempel på att när politiker och näringslivet samarbetar då kommer man att uppnå ett bättre resultat. Jag tror också att det här är ett arbete där man inte kan säga: Nu börjar det, och nu slutar det. Det är ett arbete som ständigt måste pågå i takt med att omvärlden förändras. Jag noterar fortfarande att Karin Falkmer inte sagt ett ord om Östersjösatsningarna, inte ett ord om tillväxtavtalen. Det vore intressant att höra några funderingar kring de satsningar som faktiskt är lite intressanta och som pågår hela tiden.
Fru talman! När det gäller Östersjösatsningarna har ju konstaterats, vilket vi skrivit in i vårt särskilda yttrande, att den utredning som gjorts om den visar att det har varit en förfärande dålig planering från regeringens sida. Vi vill att de här pengarna ska gå inom den vanliga processen. Vi vill inte att det ska vara en gottpåse för regeringen och Göran Persson att hantera. Vi har fått rätt i vår bedömning från första stund. När det gäller tillväxtavtalen har vi konstaterat att det finns för dem ett förfärande dåligt intresse och engagemang från näringslivets sida. Det kan vara möjligen positivt att offentliga aktörer kommer samman och lär sig tänka i tillväxttermer. Det kan möjligen vara bra, men ska det här få någon effekt på sysselsättning, välfärd och tillväxt måste det komma underifrån, från företagen, från de enskilda människorna. Så länge de inte är engagerade vidhåller vi vår stora kritik mot tillväxtavtalen. Jag har inte fått något svar på mina frågor som jag ställde i min inledning. Det gällde: Garanterar ni att SIQ kommer att kunna fortsätta sin verksamhet? Hur garanterar ni det? Hur kan ni efter allt det som har varit, den historia som har varit med Simplex, som man har talat vitt och brett om men där haverier har kommit och där det ännu inte konkret finns någonting som företagen märker, garantera att inte Simplex med den konstruktion som den fått drunknar igen i Näringsdepartementets byråkrati? Är Simplex allvarligt menat, eller är tanken att det ska vara ett alibi för näringsministrarna i retoriken? Tala om verkets för näringslivsutveckling roll.
Fru talman! Simplex är allvarligt menat. Vi skriver ganska tydligt i vårt betänkande vad vi har för avsikt med det, och det är faktiskt en gemensam text. Jag tror att vi kan vara överens om och föra den åt sidan. För att återgå till Östersjömiljarden och tillväxtavtalen: Det är lite intressant att Karin Falkmer vill avfärda tillväxtavtalen, medan hennes partikamrater på lokal och regional nivå ser fördelar med det och gärna jobbar med det. Visst kan man bli lite häpen när ni vill avfärda Östersjömiljarderna, för ni har också motionerat om medel från dem. Det finns en flerpartimotion från de borgerliga partierna som vill säkerställa en långsiktig finansiering av Östersjöuniversitetet, Baltic University Programme. De röstade ni för, såvitt jag kan förstå, i en votering om utbildningsutskottets betänkande. Ni röstade för att få medel därifrån.
Fru talman! Barbro Andersson Öhrn är socialdemokraternas främsta företrädare i riksdagen när det gäller företagsamhet och sådana frågor. Det skulle vara intressant att höra vad Barbro Andersson Öhrn har för syn på det förslag som har kommit från en utredning. Det innebär att arbetsgivarnas sjuklöneansvar ökar till 60 dagar. Förslaget har rönt mycket oro bland landets småföretagare. Jag tänkte också ställa en annan fråga. I mitt anförande tog jag upp den otroligt stora mängd regler som småföretagare har att hålla ordning på. Det rör sin om 20 000 A 4-sidor. Årsproduktionen av nya ändrade regler är ungefär 5 000 per år. Tycker Barbro Andersson Öhrn att detta är någonting som måste minskas? Skulle man kunna tänka sig att införa en solnedgångsparagraf som innebar att regler som inte tillämpas på fem år skulle kunna slopas, om de inte är absolut nödvändiga?
Fru talman! Jag tror inte att en solnedgångsparagraf är en framkomlig väg. Man ska ta bort dåliga regler som inte fungerar, men jag tror inte att man ska ta bort dem bara för att de är gamla. I övrigt pågår Simplexarbetet. Det känns onödigt att behöva upprepa gång på gång att det pågår ett arbete. Jag tycker att vi kan lägga den frågan åt sidan. Men jag vill fråga Mikael Oscarsson: Vad har ni kristdemokrater för synpunkt på tillväxtavtalen eftersom ni den här gången inte har någon reservation? Mikael Oscarsson och jag har suttit och lyssnat hos landshövdingen i Uppsala och vi har lyssnat till prorektorn på SLU som har beskrivit hur man har jobbat med tillväxtavtalet där. Man vill utveckla IT och biotekniken, och man talar om de nya spännande jobben som vi ännu inte sett, men som finns runt hörnet. Nog känns väl det ganska spännande att diskutera detta i Uppsala, Mikael Oscarsson? Kommer Mikael Oscarsson och kristdemokraterna att reservera sig även i fortsättningen när det gäller tillväxtavtalen?
Fru talman! Jag håller med Barbro Andersson Öhrn om att det var jätteintressant att lyssna till dessa föredragningar. Men handen på hjärtat har väl tillväxtavtalen inte fått några stora pengar att röra sig med. Måste vi inte i stället hitta sätt att stimulera företagsamheten så att den kan finansieras på sitt eget sätt och uppmuntra till företagande? Min huvudfråga till Barbro Andersson Öhrn gällde det förslag som har kommit från utredningen. Man föreslår att arbetsgivarnas sjuklöneansvar ska öka till 60 dagar. Vad säger Barbro Andersson Öhrn om den saken? Det vore intressant att få ett besked på den punkten här i kammaren i kväll.
Fru talman! Såvitt jag vet finns det inget förslag om sjuklönen, men jag vet att det finns en utredning. Men såvitt mig är bekant har det inte lett till något som helst förslag. Jag noterar med intresse att Mikael Oscarsson inte helt tar avstånd från tillväxtavtalen. Det som de syftar till är precis det som Mikael Oscarsson pekar på, att man lokalt och regionalt samarbetar och att man hittar konkreta projekt och finansiering för dem. Jag tar det som intäkt för att ni kanske lite grann är med på vagnen, och det tycker jag är intressant, bra och viktigt.
Fru talman! Jag tog i mitt inledningsanförande upp frågan om de industriella utvecklingscentrumens framtid. Det finns just nu en stor oro inför hur finansieringsfrågan ska lösas. Risken är stor att det blir ett glapp vid övergången till den nya organisationen. Det handlar om aktiebolag som har ansvar för sina anställda och för annan verksamhet. Jag skulle naturligtvis bli väldigt glad om Barbro Andersson Öhrn på något sätt kan stilla den oro som finns ute bland IUC-bolagen.
Fru talman! Jag utgår ifrån att detta kommer att lösa sig. Det är precis som Lennart Beijer säger, att det råder en viss osäkerhet eftersom det nya verket inte är helt på plats ännu. Men jag utgår ifrån att det inte kommer att ske några förändringar kring IUC. Vi har skrivit en ganska tydligt i en enig text om detta. IUC är ju oerhört spännande. Om inte jag minns alldeles fel kom ett IUC häromåret in i en alldeles ny bransch i Lennart Beijers hemtrakter. I mitt hemlän har man just starta ett IUC med energiteknik som huvudämne där alla tre Nordupplandskommuner ingår. Jag ser med mycket stor spänning fram mot detta. Men, som sagt, jag utgår från att den här frågan löses på bästa sätt.
Fru talman! Jag har tre korta frågor. Barbro Andersson Öhrn nämner att näringspolitiken har medverkat till och ska medverka till tillväxt i hela landet. Men när hon också sade att vi har nått 4 procentsmålet när det gäller arbetslösheten, ryckte jag till, för det är ju inte så. I stora delar av landet - jag tänker på inlandet - har detta med höjd arbetsgivaravgift, urusla kommunikationer och vägar, höga drivmedelskostnader och svårigheter att få fram riskkapital inte alls medverkat till att man har nått det målet. Jag vill för det första fråga vilka åtgärder som Barbro Andersson Öhrn vill föreslå företagen som i dessa delar av landet inte klarat det centralt formulerade måluppfyllelsen. För det andra: Beträffande företagsmyndigheterna uppfattade jag vid den information som vi fick på utskottet att det inte skulle bli några förändringar när det gäller den regionala nivån. I Barbro Andersson Öhrns anförande antyds att hon har uppgifter som tyder på att det ska bli en förändring även på regional nivå, om jag uppfattade Barbro Andersson Öhrn rätt. För det tredje var processen med tillväxtavtalen värdefull. Resultatet har vi inte sett än. Vi står inte bakom någon reservation mot dem. Men, som sagt, innan vi har fått se resultatet ska vi inte heller döma ut dem. Det är vår uppfattning från Centerpartiet.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Åke Sandström säger att målet 4 % öppen arbetslöshet ska gälla överallt. Det jag talade om var det mål som vi satte upp 1996 och som vi faktiskt har nått. Målet att full sysselsättning ska gälla kvarstår självfallet. Det är arbetarrörelsens främsta mål, och det kommer vi att arbeta oförtrutet med. Fru talman! Jag är ledsen att säga det, men jag förstod inte riktigt Åke Sandströms fråga om den regionala nivån och verket. Uppriktigt sagt gjorde jag inte det, så jag kan inte svara.
Fru talman! Företagsmyndigheten - det sammanslagna ALMI och NUTEK - sade i informationen till oss att det inte skulle ske någon förändring med kontors och organisationsformen på den regionala nivån, det var det jag ville ha bekräftat. Sedan vore det klädsamt om man samtidigt som man säger att man har nått ett mål konstaterade att det finns bygder där det målet inte har nåtts. Det är stora delar av det här landet där man inte har nått detta mål.
Fru talman! Tack för förtydligandet, Åke Sandström. Visst är det så att det inte ska ske någon förändring på den regionala nivån vad beträffar ALMI. Jag har i min hand ett nyhetsbrev från ALMI i Uppsala som jag tycker är intressant där vd:n berättar att tre av tio företag startas i dag av kvinnor. Han säger: Ofta hävdas det att kvinnor startar företag som inte har någon tillväxtpotential. Kvinnor startar i liten skala, gör små investeringar, ofta inom exempelvis hantverk, barnomsorg, matlagning och skönhetsvård. På ALMI tycker vi inte att den här bilden stämmer med dagens verklighet. Kvinnliga företagare är synnerligen viktiga för ett dynamiskt växande näringsliv i vårt län. Dagligen träffar vi kvinnliga företagare som vill att deras företag ska växa och som önskar vår hjälp. Fru talman! Det sker väldigt mycket spännande och intressant runtom i länet. Jag är övertygad om att det inte bara är i Uppsala län som detta trevliga inträffar.
Fru talman! Jag sade tidigare i mitt anförande att nya regeringsförslag bör granskas, inte bara utifrån ett småföretagarperspektiv utan också utifrån ett konkurrensperspektiv. Ett färskt exempel på detta som borde ha granskats bättre är satsningen på Open for Business. Det är ju ett importerat kanadensiskt förlag à la McDonaldsrecept. Det finns redan i dag aktörer, både privata och ideella, som vänder sig till precis samma målgrupp som Open for Business ska göra, t.ex. Snilleblixtar runt företagsamhet, Drivhuset Robinson Kruse och många andra. För min del är Open for Business en direkt konkurrent och inte ett komplement, som man vill påstå från utskottsmajoriteten och regeringen.

Fru talman! De snilleblixtar jag träffar våndas inte, utan de är fyllda av idéer och inspiration och vill verkligen jobba framåt. Jag träffar inte samma snilleblixtar. Jag upprepar: Jag tror inte att jag ska utfärda några garantier. Jag tror inte att Eva Flyborg eller någon annan kan göra det heller. Garantier ska man vara försiktig med. Det är bra att det finns många aktörer. Kan man inte gå till den ena kan man gå till nästa och få hjälp. Kan man inte få hjälp där heller kan det finnas ytterligare någon som kan stöta och blöta min idé och leda mig vidare och se till att idéerna kan utvecklas och få fortleva. Tio minuter efter att detta sammanträde avslutats skulle kammaren sammanträda för ett nytt arbetsplenum, då bl.a. finansutskottets budgettekniska betänkande skulle behandlas.
Fru talman! Jag kommer att bli mycket kortfattad. Jag nöjer mig med att yrka bifall till den borgerliga reservationen i betänkandet och ser fram emot en mer utförlig debatt om statliga företag i vår.
Fru talman! Jag ska också fatta mig kort. Det här återkommer ju under våren i ett större betänkande där de statliga företagen ska behandlas, så jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag tycker att det är angeläget att i det här ärendet säga någonting av principiell vikt. Vi är alldeles eniga i utskottet. Det finns inga reservationer, utan det här är ett betänkande som i och för sig skulle kunna klubbas utan närmare debatt.

Frågan har också utretts i olika sammanhang, senast inom riksdagens ram. Riksdagskommittén har lagt ett förslag som det var oenighet omkring eftersom närmare en tredjedel av riksdagens ledamöter, alltså socialdemokraterna, inte stod bakom förslaget. Därför är det med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi vid hanteringen av frågan i konstitutionsutskottet har närmat oss varandra utifrån olika utgångspunkter, och till sist kunnat bli överens om ett förslag som jag naturligtvis tycker är bättre än det ursprungliga förslaget. Förhoppningsvis kommer det att kunna fungera väl i framtiden. Det finns kanske fortfarande i grunden olika principiella uppfattningar om hur man ska se på saken. Utifrån Socialdemokraternas och även andra partiers sida har man bedömt att det är av stor vikt att försöka skapa så bred enighet som möjligt kring väsentliga grundlagsfrågor. Det är något som har präglat tidigare års grundlagsförändringar med regeringsformen eller grundlagen, och som jag hoppas kan prägla andra överläggningar kring just grundlagen. Fru talman! Jag vill i det här sammanhanget också läsa upp ett stycke ur riksdagsstyrelsens förslag som jag tycker är väsentligt när det gäller hur man ska se på revisionen: Den statliga revisionen representerar inte en beslutsfunktion. Dess uppgift är att på grundval av sin granskning informera om förhållandena inom den statliga verksamheten. Revisionen har inte till uppgift att ifrågasätta politiska beslut. Det är en uppgift i den politiska processen, för de politiska organen. Utgångspunkten för revisionen är det politiskt fattade beslutet och de mål som detta beslut sätter upp för det statliga åtagandet. Revisionen ska ge svar på hur en verksamhet faktiskt bedrivs och vilka resultat och effekter den ger i förhållande till de mål och de krav som statsmakterna ställer upp. Målet och kraven är revisionens norm från vilken granskningen utgår. Det är alltså, tycker jag, väsentligt att i det här sammanhanget peka på att revisionen inte ska vara något beslutsorgan eller någon politisk faktor. De bedömningar som man ska göra på grundval av revisionens arbete ska göras i de politiska organen. Jag sade tidigare, fru talman, att det finns litet skilda uppfattningar om de här sakerna. Jag kan notera att åtminstone två stora liberala tidningar har kommenterat det förslag som konstitutionsutskottet enade sig om. Dagens Nyheter skriver: "Med den nya revisionsmyndigheten får Sverige förvisso en starkare och mer professionell revision. Huruvida detta kommer att gagna folkstyrelsen, relationen tjänstemän politiker, och i slutänden medborgarna i allmänhet ter sig långt ifrån säkert. Granskningen av politiska besluts efterlevnad, lagars tillämpning och omsorgen om allmänna medel bör inte skötas av en institution fristående från den politiska vardagen, den utgör en organisk del av det politiska systemet." Jag tycker att det är ganska tänkvärda ord som det finns anledning att citera i det här sammanhanget. I Nerikes Allehanda har man också behandlat den här uppgörelsen och konstaterar att det är bra att det blir tre riksrevisorer i stället för en. På det sättet kan man lättare undvika att en politisk meningsriktning lyckas tillsätta en revisor och därmed kanske också prägla verksamheten i fortsättningen. Nerikes Allehanda anser också att det är bra med den breddade insynen där alla partier får plats i styrelsen, och möjligheten som skapas för riksdagens utskott att faktiskt också åstadkomma granskning av något verksamhetsområde, oberoende av om riksrevisionen vill granska detta eller ej. Konklusionen i Nerikes Allehanda är att man i konstitutionsutskottet på ett förtjänstfullt sätt har diskuterat sig fram till en klart bättre lösning. Fru talman! Jag ser att jag har förbrukat den tid som jag har anmält. Jag ska inte dra ut på det här längre, därför att det finns ytterligare ärenden och vi har en ganska tung arbetsdag i morgon. Jag har, som sagt, från min sida som ledamot i konstitutionsutskottet velat markera att vi ser det här som en väldigt viktig fråga och återigen uttala tillfredsställelsen över att vi genom ganska omfattande diskussioner har kunnat enas om en gemensam position när det gäller det fortsatta revisionsarbetet i den statliga förvaltningen.

Fru talman! Låt mig först bara hoppas, som en kommentar till Nerikes Allehanda, att de kommande tre riksrevisorerna inte ska företräda någon politisk uppfattning utan vara höjda över den typen av misstankar som det i så fall kan komma att handla om. Låt oss ändå konstatera, när vi har haft några dagar av hård konfrontation, att här infinner sig plötsligt några minuter där vi får känna lite av den kommande julefriden, när sju partier har enat sig i en viktig fråga för statsskicket och för hur landet ska styras. Det är också, som Göran Magnusson påpekade, en grundlagsfråga. Jag uppfattar det som ganska historiskt. Jag vet att det finns skiljaktigheter i vår syn, men för mig representerar detta en typ av beslut som vi har sett flera av de gångna åren och som på sätt och vis förstärker möjligheterna till ekonomisk effektivitet och förstärker det svenska styrelseskicket. Därför välkomnar vi moderater att också detta, efter många års strid och efter många års skiljaktigheter, trots allt har kunnat nå en bra slutpunkt. Utgångspunkten har varit att det förhållande vi har i dag inte har varit så lyckligt, med en statlig revision som är delad i två. Den ena har haft ett starkt lagstöd men varit resurssvag, och den andra har varit resursstark men haft ett svagt lagstöd. Nu enas vi om en sammanhållen revision, med ett tydligt lagstöd, underställd riksdagen - det är en viktig del i detta att förstärka riksdagens ställning i det svenska samhället - med oberoendet intakt och därmed också möjligheter att följa de internationellt vedertagna regler som finns på området. Jag ser detta som en möjlighet för Riksrevisionen att vara just medborgarnas, skattebetalarnas bäste vän utan att, som Göran Magnusson också nämnde, komma i konfrontation med eller ställas i motsats till dess folkvalda representanter. Här ska levereras kvalificerade beslutsunderlag som inte kan misstänkas för att tjäna någon politisk herre, annat än att vara just i medborgarnas tjänst, och som sedan överlåts åt det politiska systemet att vidta åtgärder, göra förändringar, lagstiftningsändringar och annat som kan behövas utifrån de konstateranden som Riksrevisionen gör. Nu vidtar ett utredningsarbete. Det är inte så att det kommer på plats direkt med riksdagens beslut i morgon. Vi ska ändra grundlag, stifta nya lagar och utreda dimensioneringen av den nya Riksrevisionen. Det är ett par saker som jag tycker att det finns anledning att nämna i det hänseendet. Konstitutionsutskottet valde ju att, till skillnad från riksdagsstyrelsens skrivning om den 1 januari 2003, säga "under det första halvåret 2003". Låt mig bara säga att när riksdagen på det här sättet har signalerat en förändring finns det två organ, Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket, som innehåller den statliga revisionskompetens som vi har i dag. Där finns det naturligtvis en stor oro, som det alltid finns när politiska verksamheter fattar beslut om förändringar. Det är klart att det förhållandet att det ska till en grundlagsändring och att det tar lite tid skapar ju ett interregnum på ganska lång tid för folk som i dag är aktiva inom revisionsverksamheten. Låt oss hoppas att vi inte ska fördröja detta onödigt mycket och inte gå alltför långt in på nyåret 2003. Jag tycker fortfarande att ambitionen bör vara att snarast möjligt kring årsskiftet 2003 få den nya myndigheten på plats med de tre nya riksrevisorerna installerade. Jag tror också att det är det bästa sättet att garantera en bevarad kompetens i de verksamheter som ska fortsätta att löpa fram tills den nya Riksrevisionen inrättas. Jag är inte dummare än att jag inser att det inte finns en milsvid revisionskompetens att ta av i detta land, utan det kommer naturligtvis i stor utsträckning att handla om att ta av den kompetens som redan finns i Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer. Jag vill också påpeka att Riksrevisionsverket med sin nuvarande utformning har kommit att bli väldigt beroende - det har varit ett av de problem som vi moderater har sett med Riksrevisionsverkets nuvarande utformning - av de regeringsfinansierade utredningsuppdrag som Riksrevisionsverket utför. Men låt mig därmed också säga att de har blivit beroende av det för att ha en sammanhållen kompetens inom Riksrevisionsverket i dag. Jag tycker inte att vi ska ha felsynen att tro att de pengarna bara kan kopplas ifrån och att vi sedan får se vad som blir kvar för egeninitierad revision inom Riksrevisionen. Då tror jag att vi totalt sett försvagar den nya Riksrevisionen, och det är nog inte någons mening att det ska bli så. Låt mig också säga, eftersom jag på ett tidigt stadium var delaktig inom ramen för Riksdagskommittén när det gällde uppföljning och utvärdering, att för mig signalerar detta också en något förändrad roll för riksdagen. Detta fokuserar just skrivningen om kontrollmakten och behovet av att följa upp och utvärdera verksamhet som vi har fattat beslut om här i riksdagen. Jag tycker mig ha fått detta illustrerat de gånger vi inom ramen för mitt utskott, finansutskottet, på senare år har konstaterat att när budgetdimmorna har skingrats framgår det att i förhållande till det förslag som regeringen lägger i september ändras inte en krona, trots tre månaders arbete och många timmars diskussioner här i kammaren, när klubban faller i december. Det illustrerar att det i realiteten inte är här de verkliga budgetbesluten fattas, men då blir det också mer viktigt att det är här som effekterna av budgetbesluten följs upp och utvärderas. I det hänseendet är det som här har sagts om utvärderingsresurser viktigt. Här har det varit viktigt för oss som jobbade med de här frågorna att skilja just definitionen på revision från utvärdering. Inom ramen för Riksdagskommittén funderar man fortfarande på hur just uppföljningen och utvärderingen ska få en mer naturlig plats, med riktiga resurser här i riksdagen. I grunden tror jag att vi är ense om detta och att det kanske snarare bara handlar om att vi har jobbat med lite olika definitionsbegrepp. Därmed hoppas jag, som sagt, att detta ska komma att bli det vi alla hoppas att det ska bli, dvs. en internationellt kraftfull och mycket bra ny riksrevision i början på 2003.

Fru talman! Det finns i den här frågan, som Göran Magnusson påpekade, två olika principiella förhållningssätt.

Det är det ena, som vi kan kalla folksuveränitetstanken, som har genomsyrat liberal ideologi och arbetarrörelseideologi i det här samhället - i varje fall vänsterliberal ideologi. Mot detta spänner en ny tendens, inspirerad delvis från EU, delvis från nyliberalt håll, som vill begränsa politiken, att demokratin ersätts med marknad men också med byråkrater - som inte kallas byråkrater utan i stället oberoende ämbetsmän. Vi kan se den tendensen gå igenom i konstruktionen av EMU systemet inom EU, där riksbankschefer styr en del av politiken ovanför väljarnas och politikens huvud, och i konstruktionen av Riksbanken i Sverige, där vi har en direktion som har tagit över en viktig del av politiken från folkvalda. Den tendensen finns, i sig inspirerad av den maktdelningslära som tillämpas i en del författningar nere i Europa utifrån Montesquieus gamla teorier. Båda dessa tendenser finns representerade i riksdagen och i författningsdebatten också i Sverige. Riksdagsstyrelsens förslag, kan man konstatera, tenderade att väl starkt gå åt maktdelningshållet eller åt det konstitutionalistiska hållet, som det ibland heter. Det socialdemokratiska partiet ville från början egentligen ingenting förändra och var av principiella skäl tveksamt till detta. Vi vänsterpartister, framför allt i KU, var också kritiska utifrån ungefär samma grundsyn som socialdemokraterna. Miljöpartiet i KU kom också alltmer att omfatta denna syn och förde fram en viktig princip i en motion, nämligen att alla riksdagspartier på ett rimligt sätt ska kunna delta i viktiga delar av riksdagsarbetet och i arbetet med riksdagens kontrollmakt. Detta var förutsättningarna. Det fanns egentligen en tudelning av utskottet. Det länder utskottets alla ledamöter och alla partier till heder att man trots dessa olika författningsteoretiska utgångspunkter lyckats göra en överenskommelse som omfattar samtliga sju partier. Vi förordar ett system som på något sätt lyckas tillgodose båda sidorna. Vi får en stark ämbetsmannarevision, som somliga kommer att tycka om att kalla oberoende. Vi gör, vilket jag hela tiden tyckt var bra, riksdagen till huvudman för riksrevisionen. Samtidigt ser vi till att riksdagens egen kontrollmakt och initiativrätt när det gäller revisionsartad kontroll får en kanal.

Den kan utarbetas och utvecklas som en stabil och hållbar grund för det framtida arbetet. Vi tycker att det är utomordentligt viktigt. Jag vill tacka hela konstitutionsutskottet för att vi på detta sätt har kunnat arbeta utomordentligt konstruktivt med denna fråga och nå fram till denna enighet.

Fru talman! Det har sagts av någon eller några förut att det vi nu ska avgöra är en fråga som har varit segdragen och föremål för många och omfattande utredningar och överväganden. Ibland kan det vara nödvändigt att ta tid på sig om resultatet ska bli bra. I detta fall har tiden gjort att frågan har kunnat lösas i rätt riktning, som jag ser det. Det är nu enighet över alla partigränserna om hur riksrevisionen ska se ut i princip, och det är att hälsa med stor tillfredsställelse. Jag vill gärna ge konstitutionsutskottets ledamöter en eloge för att de har lyckats komma fram till detta resultat. Frågor av denna typ - om hur det demokratiska samhället ska ordna sin kontrollfunktion - är av grundlagskaraktär, och därför är en bred enighet värdefull och nödvändig. Enigheten i en fråga där man har haft olika uppfattningar och synsätt bär självfallet kompromissens prägel, men kompromissen är inte av den art att det negativa överväger värdet av det förslag som nu föreligger och värdet av att det genomförs. Jag kan instämma i vad Fredrik Reinfeldt här sade om beskrivningen av innehållet i förslaget och tillägga att vi nu kommer bort från den märkliga ordningen att ett riksrevsionsverk mottar uppdragsrevision från samma uppdragsgivare som den ska granska, som inte är tillfredsställande. Jag kan också tillägga att de förslag som Riksdagskommittén ursprungligen har lagt fram har analyserats av 28 remissinstanser, som till övervägande delen har tillstyrkt förslagen. Det ökar styrkan i och förtroendet för den nya ordningen. På några punkter har KU justerat förslaget. Styrelsen ska ges en bredare sammansättning, så att alla riksdagspartier ska kunna vara representerade. Myndigheten ska ledas av tre personer i stället för av en riksrevisor. Riksdagens behov av en egen översyn och kontrollverksamhet av revisionskaraktär ska övervägas vidare. Jag tänker inte ta upp någon debatt vare sig med Kenneth Kvist eller någon annan, men jag tyckte att det var en något skruvad beskrivning av hur man i KU i så fall skulle gå från den ena revisionsprincipen till den andra. Från Centerpartiets sida har vi hela tiden hävdat den princip som även Kenneth Kvist gör sig till tolk för - principen om demokrati och folkval. Jag tycker att den kompromiss som nu finns i KU:s betänkande - det gäller även förslaget från Riksdagskommittén - har den prägeln. Utskottets förelår en ändring av antalet riksrevisorer från en till tre. Den frågan var föremål för överväganden också i Riksdagskommittén. Den har att göra med frågan om oberoende ställning för myndigheten i dess helhet. Det viktigaste ur oberoendesynpunkt är att det inte blir kollegiala beslut utan en ordning där var och en av de tre fattar egna självständiga beslut. Det garanterar ett fortsatt oberoende. I de fortsatta övervägandena om styrelsens representativitet är det viktigt att hitta en lösning med en inte alltför stor styrelse som blir otymplig att hantera, men samtidigt tillgodoser alla partiernas möjligheter till deltagande och insyn. Vi funderade mycket på det i Riksdagskommittén. Det är förmodligen inte en omöjlig uppgift, även om vi inte löste den. Jag hoppas att det ska bli möjligt i det fortsatta arbetet att hitta en sådan lösning. Från Centerpartiets sida ser vi det som viktigt att vi kan behålla en bred insyn och ett inflytande från samtliga partier i denna kontrollverksamhet. Från Centerpartiets sida vill vi se en stark självständig riksrevision under demokratisk styrning och kontroll. Det förslag som nu föreligger fyller inte alla dessa kriterier fullt ut men är till största delen den bästa lösningen. Vi har därför inga svårigheter att ansluta oss till den samlade uppställningen bakom det nu föreliggande förslaget. Jag hoppas naturligtvis, som flera talare har gjort, att det ska bli en kraftfull revision som kan börja verka från år 2003.

Fru talman! Det ser ut som om det är jag som får avsluta denna debatt om KU8. Jag som övriga som har varit uppe i talarstolen och pratat kan säga att jag är oerhört glad och nöjd med detta som jag tror historiska beslut. Denna fråga har, som flera andra har sagt, debatterats under många år, och det har rått stor oenighet. I den här omgången var det inom Riksdagskommittén, referensgruppen, riksdagsstyrelsen, finansutskottet och slutligen i konstitutionsutskottet. Jag kan intyga att det har varit flera ingångar, och det har varit svårt att hitta kompromisserna. Men viljan att hitta kompromisserna har varit större än viljan att hävda sina speciella ingångar eller åsikter i de viktiga principiella frågorna. Det fantastiska var, tycker jag, att vi kunde hitta den här gemensamma skrivningen. Risken är ju då att det bli uttunnat och att det kanske förlorar i kraft. Men det gör det inte. Här är vi alla eniga. Och de utestående frågorna, som ska behandlas vidare, är mer av teknisk karaktär och, tror jag, inte alls svåra att lösa med tanke på att vi har löst de här stora principiella frågorna. En fråga som jag själv ställer mig är vad denna nya revisionsmyndighet kommer att kosta. Vi har ju inte tagit upp det. Jag tror att Riksrevisionsverket kostar 156 miljoner i år. Riksdagens revisorer kostar 23 1⁄2 miljoner. Men vad kommer den nya riksrevisionsmyndigheten att kosta? Det skulle behövas en ekonomisk konsekvensbeskrivning när det gäller det här, och det är kanske vad den nya utredningen bl.a. får syssla med. Det är ju trots allt en viktig fråga. Det var någon som nämnde att kompetensen inte får förflyktigas. Det är alldeles riktigt. Självklart måste den nya myndigheten förses med den absolut bästa kompetensen. Det finns behov av ny kompetens, bl.a. miljökompetens när det gäller revision. Jag hoppas att man kommer att vara förutseende och se till att man också får den kompetensen till den nya revisionsmyndigheten. Fru talman! Som jag började med att säga uppfattar jag detta som ett historiskt beslut. Jag är oerhört glad över att få vara med om ett sådant beslut och tror alltså att detta blir en hållbar lösning.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

Vi väntar med spänning på en proposition om regionalpolitiken. Någon gång under senare delen av 2001, säger regeringen. Men varför vänta när det finns en katalog med förslag från den regionalpolitiska utredningen och när remissförfarandet väntas vara klart under nästa månad? En måttfull önskan vore att regeringen redan under våren 2001 kunde presentera ett förslag till ny regionalpolitik. Vägar, vägar och åter vägar. Regeringen måste kasta loss även på det här för regionerna ute i landet så viktiga området och prestera en proposition som tar sikte på att förbättra det svenska vägnätet. Att invänta ett ja till väginvesteringar från partier som vill minska biltrafiken och föra över allt gods på järnväg blir ju en långbänk som står i direkt motsats till människors och företags önskan om att vägnätet runtom i landet måste förbättras, men regeringen hukar och passar. Det är viktigare att hålla ihop vänsterfamiljen än att åstadkomma bättre vägar. Att jag väljer att diskutera frågor inom kommunikationsområdet beror ju på vägarnas enorma betydelse för det svenska näringslivet. Den regionalpolitiska utredningen konstaterade ju också att den viktigaste förutsättningen för regional utveckling och tillväxt är att vägarna är farbara året runt, inte bara när det är tjäle i marken. Bara som ett exempel kan jag nämna att det dåliga vägnätet kostar den svenska skogsindustrin 900 miljoner årligen. Industrier tvingas hålla större lager än annars, och behovet av kemikalier i processen ökar. En annan regionalpolitiskt viktig näring, turismen, lider också av det usla vägnätet. Bra vägar är bra för turismen. Det existerar således mycket goda skäl för att regeringen snarast borde återkomma till riksdagen med förslag vad det gäller både regionalpolitik och infrastruktur. Men med den snigelfart som regeringen skrider till verket med viktiga propositioner kan man misstänka ett taktiskt tänkande från regeringsmakten, självklart till förfång för alla de regioner som vill ha strategibyte nu och åtgärder för farbara vägar. Det sägs att regeringens inaktivitet beror på att partiet har kongress nästa höst inför valåret 2002, och då planeras ett lika stort miljardregn som vid kongressen i Sundsvall, allt för att muta in så många grupper som möjligt i den socialdemokratiska valfållan. Låt vara att man med detta egoistiska taktikspel kan tjäna röster i en valrörelse, men vår svenska landsbygd är förloraren. Kasta loss! Låt inte taktikrävarna få överhanden över dem som vill ha investeringar och tillväxt! Vidare är det här än mer viktigt då vi just nu har passerat kulmen i högkonjunkturen, och vi kan förvänta oss en avmattning, framför allt för exportföretagen. Fru talman! Grundbulten i en politik som varje land vill driva för att skapa rikedom och välfärd för sina människor måste grundas på en genuin förståelse för företagandets villkor. Vi politiker skapar vare sig rikedom eller välfärd. Det som är mitt jobb och mitt ansvar som politiker i första hand är att åstadkomma förutsättningar för jobb, tillväxt och därmed välfärd. Är miljön för detta den rätta startas företag, skapas jobb och ökar välståndet. Fel inriktning leder i motsatt riktning. Kreativiteten avtar, entreprenörskapet minskar, dynamiken minskar, och så småningom får vi mindre pengar till satsningar som vi tycker är angelägna. De förutsättningar som den förda politiken ger näringslivet är helt avgörande för hur stort välstånd vi kan förvänta oss. Jag kan uttrycka det på ett annat sätt: Förutsättningar som ger människor framtidstro leder till förkovran. Det leder till sparande och investeringar och en vilja att gå framåt som ökar möjligheterna till ett bra liv för varje individ varhelst han eller hon befinner sig. Med det här som utgångspunkt har vi moderater kritiserat den gamla, unkna och förlegade regionalpolitiken. Vi har haft anledning till detta. Det är bidrag hit, bidrag dit och ibland paket. För en iakttagare har regionalpolitiska åtgärder nästan alltid haft karaktären av ad hoc-lösningar. Regionalpolitiken blir då mer av en symbolpolitik än en regionalpolitik med ett verkligt trovärdigt innehåll som Sverige förtjänar. Företagsstöd och bidrag leder nästan alltid till en snedvridning av konkurrensförhållanden mellan företag, mellan orter och även mellan branscher. Företag som får stöd konkurrerar ut företag som inte får stöd. Stöden går också i huvudsak till traditionella branscher och hotar därmed en sund utveckling av näringslivet. Vidare kräver stödhantering regler och handläggare som i slutändan också bestämmer vilka som ska få bidrag. Allt det här föder också en byråkrati som är svårgenomtränglig för framför allt de mindre företagen. Vi vet att kostnaderna för att hantera olika regelsystem är betydligt högre per anställd i ett litet företag än i ett stort. Det leder mig till att säga att de små företagen missgynnas i ett system som föder mer av regler och mer av byråkrati. Strategin, om den har funnits, har varit kompensationstänkande, ett rätta-till-felen-agerande som åstadkoms av den reguljära politiken. Nästan självklart, skulle jag vilja säga, kan inte ett politikområde mötas med respekt när grunden för agerandet utgår från felaktiga utgångspunkter, otydliga mål och en dålig utvärdering. Vill vi förändra regionalpolitiken och inte bara definitionen, måste den nya inriktningen utgå från regioners och orters egna möjligheter. Min utgångspunkt är då att politiken inriktas mot att eliminera tillväxthinder. Därmed skapas en grund för företag och individer att själva lösa sina problem och inte som nu när debatten fokuserar på den hjälp som alltid ska komma från ett annat håll. Hjälp ska orterna och regionerna få, men hjälpen eller stimulansen ska ske i form av konkurrensbefrämjande åtgärder och inte som nu i form av olika typer av bidrag. Härigenom främjas en utveckling som baseras på regionernas egen duglighet, tradition och kreativitet. För att det här ska bli verklighet måste den gamla förlegade regionalpolitiken skrotas och ersättas med en politik och en strategi som utgår från företagandets och därmed den enskilda individens roll som den viktigaste faktorn bakom tillväxt och välfärd. För att det här ska kunna ske krävs förändringar över hela fältet, från företagandets villkor till infrastrukturella frågor. Vi kan inte bara skjuta in oss på förändringar inom Utgiftsområde 19. Att förbättra vägstandard, sänka skattetrycket, förbättra företagarklimatet, bygga ut IT och minska regelbördan är några exempel på åtgärder som förbättrar hela landets konkurrensförmåga. Den bästa politiken för företagandet är också den bästa regionalpolitiken. Mot bakgrund av mitt resonemang finner jag att Regionalpolitiska utredningen gjort ett gott jobb. Utredningen talar om tillväxt och tillväxtmiljöer på ett förtjänstfullt sätt, vilket ur mitt perspektiv lovar gott inför framtiden. På en rad punkter städar utredningen bort det gamla kompensationstänkandet i regionalpolitiken och försöker ersätta det med förslag som ska gagna regional konkurrenskraft. Det är riktigt tänkt. Men jag undrar vad bidragshanterarna svarar i remisserna. Det är rätt tydligt att länsstyrelsers och bidragsbyråkraters inflytande kommer att minska när de selektiva stödformerna avvecklas och ersätts med en generell sänkning av socialavgiften. Dessa de selektiva stödens banerförare kommer självklart att tycka illa om att deras inflytande minskar. Allt det här leder mig till att tro att ute i länen vill nog de här människorna, som också författar remissvaren, att allt förblir vid det gamla. Herr talman! Något om reseavdragen. Höj dessa till nivåer som gynnar rörligheten på arbetsmarknaden! Det kan inte vara så att ett ynkligt tilltaget reseavdrag får människor att avstå från arbete därför att resan blir för dyr. Vidare måste skatten på bensin och diesel sänkas till nivåer som gör att människor har råd att leva kvar ute i sina bygder. Att vi moderater ska vara ensamma om att se till vanligt folks levnadssituation i denna del är betänkligt. Det finns människor som vill bo på landsbygden och långt från storstaden. För dessa finns inga alternativ till bilen. Bilen blir en absolut nödvändighet för jobbet, för fritiden och för familjen. Låt dessa människor få en chans att stanna och kunna leva där de själva vill! Slutligen måste lantbrukets och skogsbrukets konkurrenskraft förbättras. Därför föreslår vi också en skattesänkning på dieselolja för arbetsredskap med 2:39 kr per liter. Höga skatter generellt inom transportsektorn utgör ett allvarligt problem. Det leder till att svenskt skogsbruks konkurrenskraft försämras, eftersom transportkostnaderna rakar i höjden. Framför allt missgynnas det skogsbruk som ligger långt ifrån industrin, det s.k. inlandsskogsbruket. Allt det här innebär en konkurrensförskjutning till nackdel för svenskt skogsbruk och till fördel för import av virke. Jobb försvinner, miljön försämras och värdet på den svenska skogen minskar på grund av den höga beskattningen av diesel.

Herr talman! Den svenska regionalpolitiken har under de senaste åren blivit mycket väl genomlyst. Regionalpolitiska utredningen har under hösten lämnat sitt slutbetänkande med nästan 20 delbetänkanden. I en grov sammanfattning kan en slutsats vara att det behövs en radikal omprövning av den framtida regionalpolitiken. För att åstadkomma en bra utveckling i alla Sveriges regioner och kommuner måste vi gå från stödtänkande till stimulanstänkande. Vi måste gå från kvantitetstänkande till kvalitetstänkande. Kvaliteten måste vara hög vad gäller välfärd, struktur och stimulerande insatser. Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen nästa höst. Då kommer vi här i kammaren att på ett mer genomgripande sätt kunna återkomma med konkreta förslag på en ny inriktning av regionalpolitiken. Den regionalpolitiska utredningen har lämnat förslag på mål som syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt i alla regioner samt att det ska finnas ett rättvist fördelat välstånd mellan regionerna. Regionalpolitiska utredningens ståndpunkt är att Sveriges medborgares välfärd grundas i arbete och företagsamhet på landets samtliga lokala och regionala arbetsmarknader. Det är en viktig grund för att utveckla den framtida regionalpolitiken. Människor måste kunna leva, bo och arbeta med goda förutsättningar till bl.a. utbildning, dagligvaruförsörjning, omsorg, vård, läkemedel och kommunikationer med omgivningen i vid bemärkelse. Den regionala skillnaden vad gäller sysselsättningsgrad måste minska. Vi behöver ett vägnät som är öppet året runt och fungerar för såväl person som varutransporter. Andra förutsättningar för att minska den regionala obalansen är också att minska pendlingstider, utjämna kostnader för resor och tillgång till utbildning för såväl enskilda som privata företag och den offentliga sektorn. Regionalpolitiken diskuteras ofta här i kammaren just inom Utgiftsområde 19. Självklart kan inte denna del av riksdagens arbete och beslut åstadkomma regional balans i Sverige. Ansvaret ligger givetvis på samtliga utskottsområden. Några av de viktigaste frågorna finns inom infrastruktur och utbildningsområdena. Dessutom måste arbetsmarknaden fungera i hela landet om vi gemensamt ska kunna skapa förutsättningar för tillväxt och en hållbar utveckling på såväl landsbygd som i glesbygd. Väl fungerande kommunikationer, rimliga kostnader för resor och transporter samt tillgång till kollektivtrafik är andra viktiga faktorer som påvekar tillväxten. Inom utbildningsområdet måste förslag och åtgärder för att höja utbildningsnivån och tillgängligheten till utbildning snabbt öka. Det kan man göra exempelvis genom att bygga ut distansutbildning, KY utbildning, dvs. kvalificerad yrkesutbildning, och ge stimulans till företagare och enskilda att utbilda och fortbilda sig. Ett annat exempel kan vara avskrivning av studielån för utbildad arbetskraft så att de ska kunna bosätta sig och arbeta utanför de största tillväxtregionerna. Kulturen har en underskattad betydelse för regional utveckling. Kulturen ska ses som en del av infrastrukturen. Det behövs ett större kulturutbud och aktiv stimulans för att flera ska få tillgång till och själva bidra till en levande kultur. Regionalisering av kulturverksamhet och stimulans av besöks och turistnäringen kan skapa ett nytt näringsliv och nya arbeten i många utsatta områden. Herr talman! Många små företag på landsbygd och i glesbygd uppger att de har svårt att klara av att finansiera sitt behov av riskkapital. Den svenska kreditmarknaden uppfattas inte fungera tillfredsställande för mindre tillväxtföretag i stödområdena. Kvinnor uppger generellt sett lånesituationen som särskilt problematisk. Det borde vara möjligt att från en liten del av vinsterna från vattenkraften avsätta medel till utvecklingsfonder, vars främsta uppgift är att stimulera omvandlingsprocessen av företag och samhällsstrukturer för en uthållig utveckling och välfärd i de regioner som i dag har stora svårigheter att klara detta. Det är angeläget att detta utreds. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation Vänsterpartiet arbetar ständigt med jämställdhetsperspektiv. Vi måste prioritera kvinnors möjligheter även inom det regionala området. Det kan göras exempelvis via regionala och lokala resurscentrum. Det är bra att dessa finns i länen och kommunerna. Samtliga partier i utskottet vill verkligen att dessa ska utvecklas och att kvinnornas företagsamhet ska öka. Men viktigast är egentligen inte millimeterrättvisa i medelstilldelning. Viktigare är medvetenheten och att kunskapen om kvinnors förutsättningar och möjligheter ökar. Normen ska fortsättningsvis inte vara den medelålders mannen som företagare. Både män och kvinnor, ung som gammal, ska ingå i det normala. Om den insikten finns kommer skillnaden mellan kvinnors och mäns möjligheter att minska. Tyvärr har det inte kommit något skriftligt beslut från EU om vi får använda avsatta medel som är avsedda för nedsättning av sociala avgifter med 0,8 % för vissa företag inom de speciellt utsatta regionerna. Detta beroende av EU-stöd visar att vi måste finna mer generella uthålliga lösningar som gynnar företag och deras möjligheter att nyanställa och behålla sin personal. Vi måste finna egna regionala lösningar för en hållbar utveckling som stimulerar arbetsmarknaden i glesbygden. Ett förslag kan vara att göra en rejäl satsning på ökade kunskaper i t.ex. IT, språk och entreprenörskap genom distansutbildning. Man kan rikta dessa insatser till framtidsbranscher som exempelvis besöks och turistnäringen. Detta är en högt prioriterad fråga som måste lösas snarast. Jag vet att det finns förslag på bra lösningar hos företagare och de som bor i de utsatta områdena. Vi måste vara öppna för otraditionella lösningar. Herr talman! Avslutningsvis ser jag fram emot en djupare och mer spännande och genomgripande debatt med anledning av den kommande regionalpolitiska propositionen.
Herr talman! Jag har en kort fråga till Gunilla Wahlén. Varför driver Vänsterpartiet frågan om kortare lastbilslängder? Det skulle vara en avgörande negativ faktor för de svaga regionerna. Kostnaderna för transporterna skulle i ett slag öka med 30 %. Alla avverkningar i inlandet skulle omedelbart vara olönsamma, importen skulle kompensera avverkningen. Varför driver ni frågan om 18 meters längd på lastbilarna?
Herr talman! Jag fick samma fråga i fjol om längden på långtradarna vid timmertransporter i Norrland. Vi kan inte inom utgiftsområde 19 lösa samtliga regionalpolitiska problem. Man måste ta hänsyn till olika faktorer. Jag är inte så övertygad om att det är Vänsterpartiet självt som driver frågan. Det är regler som kommer från EU. Man måste förhandla och diskutera. Personligen skulle jag föredra att vi fick behålla våra 24-metersbilar i Norrland.
Herr talman! Den sista kommentaren var klargörande. Jag eftersökte ett förnuft och en balans och måttfullhet i Gunilla Wahléns resonemang. Det fann jag i hennes svarsreplik. Tack för 24 meter.
Herr talman! Jag förstår precis behovet av 24 metersbilar. Jag kan också förstå hur man i andra delar av landet och i tätorter inte kan tänka sig sådana. I små byar i Frankrike kan man inte tänka sig 24 meter långa långtradare som kör i gränderna. Men vi har andra förutsättningar här.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka - det är egentligen onödigt eftersom det redan har varit ett yrkande - bifall till reservation 1 och reservation 3 i betänkandet. Den traditionella regionalpolitiken som vi känner den har växt fram ur 1960-talets glesbygdsproblematik. Men samhället har förändrats, och nu har den ifrågasatts alltmer. Den regionalpolitiska utredningen har därför på ett förtjänstfullt sätt belyst en rad frågeställningar och lagt fram förslag som nu är ute på remiss. En framtida regionalpolitik kan inte handla om att flytta människor, företag och myndigheter med hjälp av regionalpolitiska åtgärder för att därigenom försöka åstadkomma ekonomisk balans i landet. Däremot finns det vissa grundstenar som är viktiga, som t.ex. att underlätta arbetspendling och skapa möjligheter på det lokala planet för inflöde av kunskaper, kapital och inte minst människor. Vidare gäller det att ta vara på kraften hos de kreativa människor som finns runtom i landet för att med hjälp av dessa, ofta innovatörer, utveckla de lokala förutsättningarna. Vi kristdemokrater anser att för att lyckas med de regionalpolitiska strävandena är det nödvändigt att flera politikområden samverkar med regionalpolitiken. Det gäller arbetsmarknads-, närings och skattepolitiken. Det är dessa politikområden som tillsammans bildar den stora regionalpolitiken till skillnad från betänkandet vi debatterar som handlar om den lilla regionalpolitiken. En absolut förutsättning för en levande lands och glesbygd är att människor väljer att bosätta sig där. Vi har sett av den regionalpolitiska utredningen att människors flyttmönster inte stämmer riktigt med tidigare antaganden. Det är inte i första hand glesbygden som är de senaste årens stora förlorare utan landsbygdens mindre tätorter. Jag ser svårigheten med att vända flyttströmmen. Det jag ändå hoppas är att vi kan bromsa upp den, men då behövs det satsningar inte minst på vägar och på möjligheter att resa t.ex. med bil, dvs. reseavdragen måste bli mycket bättre. I kommittémotionen N332 har vi kristdemokrater försökt att peka ut riktningen och i någon mån beskriva hur vi menar att den lilla regionalpolitiken borde kunna utformas framöver. I huvudsak krävs det generella åtgärder där människor, näringsliv och offentlig sektor samverkar och stimuleras att verka på landsbygd och i glesbygd trots långa avstånd och avfolkning, trots små lokala marknader och inte sällan brist på människor med god utbildning. Dessutom finns det en hel del andra svårigheter. Jag nämnde att vi behöver satsningar på vägarna. De tycks ju vara satta på undantag av regeringen. I en rad punkter i vår motion diskuterar vi ytterligare förutsättningar som vi anser behövs för en ny regionalpolitiks möjligheter att få hela Sverige att leva. En av de absolut viktigaste är småföretagandets och, inte minst, småföretagarens villkor. Den ekonomiska politiken måste ge stabila, goda och förenklade villkor för fler och för växande företag. Det privata näringslivet har varit, är och kommer att vara ryggraden för vårt lands välfärd. De nya jobben skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Kristdemokraterna anser att det behövs ett bättre klimat för både företag och företagare om vi ska lyckas bättre än hittills. För något år sedan antog EU i ett ministerråd i Det var på initiativ av dåvarande småföretagarminister Mona Sahlin. Stadgan innehåller en rad uttalanden som vi kristdemokrater kan instämma i, t.ex. att "småföretagen måste betraktas som de främsta pådrivarna till förnyelse, sysselsättning samt social och lokal delaktighet i Europa" och att "bästa möjliga klimat för småföretagande och entreprenörskap behöver därför skapas". Det är starka ord. Men när ska vi få se något av detta genomfört i praktisk politik i vårt land? Vi har ingen minister här som kan svara eller kommentera de vackra orden. Men det skulle vara intressant att höra någon av regeringspartiets företrädare nämna något om när vi får se den stadgan implementeras i skattepolitik, i näringspolitik, i arbetsmarknadspolitik och inte minst naturligtvis som förutsättning för en fungerande regionalpolitik. Mycket har sagts om behovet av bredband och s.k. regionala transportnät. Ja, behovet finns och det kommer att växa. Men vi kristdemokrater anser inte att staten för närvarande ska vara med och satsa resurser på utbyggnad av det här bl.a. därför att teknikutvecklingen går så svindlande fort. När vi kristdemokrater och alla andra i höstas skrev motioner om bl.a. regionalpolitiken visste vi inte att det nu vid jultid skulle finnas utrustning som möjliggör anslutning med verkligt stor bandbredd. Det är en teknik som använder det vanliga elnätet och uppnår överföringshastigheter på 10 Mbit och mer. Förhållandevis storskaliga test pågår och om ett par tre månader ungefär är tekniken tillgänglig kommersiellt till mycket lägre pris än nuvarande teknik. Jag känner mig därför styrkt beträffande det riktiga i att avvisa regeringens begäran om att överföra 450 miljoner kronor från utgiftsområde 19 till regionala transportnät. Herr talman! Jag ska bara ytterst kort kommentera yrkandet i reservation 3. Det gäller återförande av en del av vattenkraftsvinsten till den region eller kommun vari vinsten uppkommit. I fyrpartireservationen konstaterar vi att frågan inte är tillräckligt utredd av den regionalpolitiska utredningen. Bl.a. borde möjliga metoder för en återföring ha belysts och konsekvensbeskrivits. Med hänsyn till denna brist i informationsunderlaget yrkas i reservationen att regeringen borde tillsätta en ny utredning för att fördjupa kunskaperna i frågan och att detta ska ges regeringen till känna.

Herr talman! Detta betänkande, Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling är viktigt för väldigt många orter och för många delar av det här landet. Just betoningen på regional utjämning, att skapa rättvisa och lika villkor, ser vi från Centerpartiet som en angelägen ingång i den här frågeställningen. Att i denna sena timme få debattera detta område, som är så betydelsefullt, kan ju ge en del funderingar. Klockan är ju också faktiskt bokstavligen fem i tolv för många regioner runtom i det här landet om ingenting görs för att ändra på utvecklingen. När vi för ett år sedan debuterade i dessa frågor uttryckte jag en oro för att väntan på den regionalpolitiska utredningen och efterföljande proposition skulle passivisera debatten kring regionernas utvecklingsfrågor. Så har inte blivit fallet, och det är glädjande. Som resultatpolitiker tycker jag självfallet att det hade varit bra om vi redan i detta betänkande hade kunnat lyfta in de frågor som man i den regionalpolitiska utredningen var överens om. Men jag får ju acceptera den formella gången, självklart. I sammanhanget vill jag passa på och ställa en fråga till Reynoldh Furustrand. När kommer propositionen om regionalpolitiken? Vi kanske även kan få en hint om när infrastrukturpropositionen kan komma. Det skulle vara glädjande information så här sent före juluppehållet. I den allmänna debatten kring regionalpolitiken förmedlas ofta bilden av att satsningar ute i landet kallas regionalpolitik och stöd medan satsningar i storstadsområdena benämns som investeringar. Detta är givetvis fel, vilket också har påtalats av näringsministern då han var uppe i sitt hemlän, Norrbotten. Dock har han själv inte bidragit med något för att förändra dessa attityder hos exempelvis Näringsdepartementet och medierna. Jag beklagar för övrigt att inte Rosengren är här i kammaren under denna debatt. Herr talman! Regionalpolitiken omfattar, och är beroende av, flera politikområden. Från Centerpartiet har vi inom en rad områden, som berör regionalpolitiken, lagt fram finansierade förslag i föreliggande budget. Det gäller 2,4 miljarder kronor mer än regeringen till drift, underhåll och investeringar i fråga om vägar och järnvägar. Inom parentes sagt säger ju Vägverket självt att med den medelstilldelning som nu råder kommer bara förfallet möjligen att kunna hejdas. Det handlar också om lägre arbetsgivaravgifter för såväl små som medelstora företag och om ett statligt ansvar för en grundservice i hela landet. Det handlar om en fortsatt satsning på forskningsresurser till de regionala högskolorna och, som även har belysts tidigare, om särskilda kulturpengar till alla kommuner. Jag tror att det är viktigt för livsmiljön och trivseln. Det handlar vidare om en kraftfull utbyggnad av IT-infrastrukturen så att alla kan få del av denna. Slutligen, vilket jag vet också har diskuterats i den regionalpolitiska utredningen, gäller det frågan om ett särskilt landsbygdsavdrag. Det har också betydelse för den regionala utvecklingen. Låt mig få ge några exempel från dagens regionalpolitiska verklighet. Nedsättningen av socialavgifter i de berörda områdena fasas nu bort på order från Bryssel - utan att någonting har gjorts för att förbereda företagen eller eljest underlätta en anpassning. Det värsta exemplet har vi när det gäller transportstödet till vissa produkter i norra delen av det här landet. Där har man har fattat beslut om en retroaktiv indragning ett halvt år bakåt i tiden. Följden blir att företag förlorar upp till, och mer än, 200 000 kr. Det är enligt min och Centerpartiets mening djupt orättfärdigt och felaktigt att på det sättet fatta retroaktiva, missgynnande beslut. Det skulle i sammanhanget vara intressant att höra vad Furustrand säger om detta, om det är rimligt att vi ska bete oss på det sättet. I övrigt väntar jag med stort intresse på vad KU kommer fram till. Herr talman! Låt mig ta ett annat exempel från verkligheten. Öresundsregionen spås, säkert med all rätt, en lysande framtid. Den har erhållit stora, mycket stora, statliga insatser i form av en bro, i form av en kommande citytunnel och i form av en högskola. Den ska nu enligt uppgift få en stor summa pengar från Östersjömiljarderna för att utveckla en kunskapsbro mot Danmark. Detta gör man alltså i den del av landet som spås den högsta tillväxten de närmaste åren. Jag undrar vad man kommer att säga i de mindre expansiva områdena i Syd och Mellansverige. Så till frågan om återbäring av vattenkraften. Vid fjolårets regionalpolitiska debatt lovade regeringsföreträdarna att dessa frågor skulle behandlas av den sittande regionalpolitiska utredningen. Enligt min mening har detta inte skett. Utan någon utredning eller närmare analys har majoriteten i utredningen slagit fast att det inte är lämpligt med något sådant system i Sverige. Det är uppenbart att löftena kunna svikas. Glädjande är inom parentes att kd nu intresserar sig för denna fråga och är med på samma reservation. För det första ska en sådan återbäring inte ses som ett regionalpolitiskt stöd utan som en form av kompensation för det intrång och de skador i naturen som dessa bygder har drabbats av. Detta intrång är ett stort hinder för att utveckla ett antal näringsgrenar, som skogsbruk, turism, jakt och fiske m.m. För det andra bör dessa frågor behandlas i en särskild ordning. Det här ska som sagt inte anses som ett regionalpolitiskt stöd. För det tredje har vattenkraftsutbyggnaden på flera håll skapat betydligt större miljöskador än vad som förmodades och vad som ersattes vid utbyggnaden. Det är i dag också väsentligt färre jobb vid kraftstationerna och driftkontoren än vad som var grunderna för utbyggnadsavtalen med de aktuella kommunerna. Frågan om återbäring från vattenkraften till berörda regioner bör alltså behandlas utifrån ett vidare perspektiv. Med hänsyn till tidsläget stannar jag där och yrkar med detta, herr talman, bifall till reservation 3.

Herr talman! I denna sena timme, 23 timmar efter det att vi hade räknat med att ha denna debatt, är vi nu i full gång. Jag hoppas att det inte är systematiskt för regionalpolitiken att debatten förläggs mitt i natten när det är minst intresse i huset. Det är en viktig politik. Reynoldh Furustrand står beredd att komma och ge sig på oss kanske. Men vi får ändå hoppas att han är på väg fram för att ge oss några besked i regionalpolitiken, inte minst med tanke på det som mina företrädare i talarstolen har sagt om den regionalpolitiska utredningen och propositionen med anledning av den eller varför inte infrastrukturpropositionen som jag tror är viktig. Herr talman! För att jag inte ska glömma bort det så yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkandet. Befolkningsstatistiken i landet kommer ju varje år. Och vi är många som ibland kallar Statistiska centralbyrån för sadistiska centralbyrån, när vi ser hur siffrorna för kommunerna ute i Sverige blir lägre. Ett åttiotal kommuner går framåt och ett par hundra minskar. Det är faktum i dag. Det beror naturligtvis också bl.a. på att födelsetalen i landet är låga. Men den negativa befolkningsutvecklingen i en majoritet av landets kommuner beror också på att - här kommer något viktigt - framför allt de unga väljer att lämna sin hembygd och flytta till främst storstadsområdena. Att åldersfördelningen då får slagsida är inte heller någon positiv utveckling för kommunerna. Avflyttningen från landsbygden har pågått länge. Men det nya nu är de låga födelsetalen som gör att landsbygden inte bär upp sin befolkning längre. Detta problem är kanske inte heller helt unikt för Sverige utan gäller hela Europa. Man måste därför ha befolkningsminskningen i tankarna när man planerar framtida förutsättningar för att välfärden inte ska hotas. Noterbart är att även kommuner med låg arbetslöshet, Gnosjö, Tranemo, Årjäng och Eda, förlorar en del av befolkningen till förmån för storstadsområdena. Det finns samtidigt ett positivt värde i att bo utanför stadskärnor. En lugn miljö med vacker natur är naturligtvis en positiv faktor. Det gäller att se möjligheter att bo på landsbygden. Alla i Sverige är också beroende av varandra oavsett var vi bor. Landsbygdsbon är beroende av stadsbon och tvärtom, och så får det väl förbli. Folkpartiet lanserar just nu frihetsbegreppet för boendet, Bo där du vill. Herr talman! För oss liberaler är människan till sin natur nyfiken och vill ständigt prova på nya saker och upptäcka nya platser. Därför är människans rätt till fri rörlighet en grundbult i den liberala ideologin. Det kvittar om det gäller rörlighet inom EU, inom Sverige, inom ett län eller inom en kommun. Människans möjlighet till rörlighet är ett väsentligt inslag för en god livskvalitet. Men tillgången till goda kommunikationer är viktig. Vi har hört i mina borgerliga vänners inlägg här att de ständigt återkommer till kommunikationerna, till infrastrukturen. Och nu tittar jag skarpt bort mot Reynoldh Furustrand. Det är det viktigaste av allt. Vad vi än gör med selektiva bidrag till kommuner - jag måste påstå att trots att det kanske inte ligger riktigt i vår ideologi - så måste de finnas så länge som vi inte får förutsättningar i landsbygd och i glesbygd via infrastruktur att klara oss själva. Men infrastrukturen, åtkomligheten, att vara åtkomlig, är den viktigaste förutsättningen för att vi ska kunna bo kvar i den svenska glesbygden och landsbygden eller för att vi ska kunna säga att vi i landet över huvud taget har något som vi kan kalla regionalpolitik. Att etablera företag lättvindigt och snabbt utan krångel där man vill och också som företagare kunna känna att man blir erkänd och att man har en stor betydelse är ett viktigt inslag för att glesbygden på egen hand ska ha möjlighet att överleva. En dålig infrastruktur, och då handlar det återigen i första hand om vägar och IT, får inte vara ett hinder när det gäller företagsetableringar på mindre orter runtom i hela landet. Folkpartiet vill också uppmuntra människor som vill flytta att göra det, att flytta dit de vill, att få ett jobb som de trivs med och att kunna få tillgång till ett varierat kultur och fritidsutbud. Unika naturupplevelser som är av den digniteten att man bara kan ge den på vissa platser i Sverige kan alltså betyda en utflyttning till landsorten. Nu ska jag framföra en egen synpunkt. Om då inte vägen, infrastrukturen fungerar, då flyttar man in ut i landet. Och jag vill påstå att nu när vi är på gång att få ett förslag som innebär att vissa små regioner i sin natur också ska ha 200 vargar i skogen, så tycker jag att det är en dålig regionalpolitik. Vad man bör sträva efter i regionalpolitiken är att skapa generella förutsättningar för att den som vill bo, arbeta och starta ett företag i glesbygden ska kunna göra det och bo kvar där efter att han har återvänt dit eller flyttat dit från annat håll. För att det ska kunna bli möjligt måste de som vill bo kvar ha möjlighet till ett arbete i närområdet. Regionalpolitiken ska inte skapa jobb, utan den ska skapa förutsättningar för jobb och företagsamhet i landsbygds och glesbygdsområdena. Som liberaler anser vi att den enskilda människan ska ha den rätten och makten över sin egen vardag. Det gäller även i regionalpolitiken. Ett alltför centraliserat beslutsfattande och en planering uppifrån är det som allra minst gagnar regionalpolitiken. Det är därför som Folkpartiets regionalpolitik genomsyras av ett underifrånperspektiv som tar sin utgångspunkt i den enskilda individen. Vi kan gärna kalla denna del av regionalpolitiken för den djupa regionalpolitiken som bygger på människors känslor och tro. Herr talman! Lokal mobilisering är Folkpartiets politik för regionala satsningar. Från Folkpartiet liberalernas sida har vi under mer än ett decennium talat om behovet av en allmän förändring av regionalpolitiken. Sysselsättning ska inte planeras fram genom myndighetsbeslut. Men flytta gärna ut myndigheter. Folkpartiet tror inte på den typen av regionalpolitik där besluten kommenderas fram. Vi måste i stället gå över till en lokal mobilisering med ett underifrånperspektiv. Det har jag sagt tidigare. Mobiliseringen av lokala resurser kan inte kommenderas fram, utan i de orter där människorna finns, där individerna finns, måste de känna att en lokal mobilisering stöds av regionalpolitiken och att infrastrukturen fungerar. Jag måste ta ett litet exempel eftersom Åke Sandström gjorde det. När vi talar om vägar och infrastruktur så måste jag säga att när man är lokalboende i ett skogsområde med sågverk och skogsindustri så gäller följande sanning i regionalpolitiken. Jag vågar påstå att i mitt område av Sverige har vi, för att inte någon ska ta illa upp, bland det absolut bästa sågtimmer av både tall och granskog som finns i Sverige. Vi har i området fyra sågverk med stort virkesbehov, av ca 700 000 kubikmeter gran och tallskog. Sådan skog finns runtomkring sågen, men när tjällossningen kommer efter vintern måste virke hämtas från Ryssland. Det går med båt till Karlstad och körs vidare med transport på asfalterad väg efter E 18 till sågverket. Ändå finns det timmerskog i en cirkel om två, tre eller fyra mil runt sågverket. Är det en bra regional politik? En avgörande faktor för möjligheten till en god samhällsservice och utveckling runtom i landet är det kommunala skatteutjämningssystemet. Dagens system präglas av vissa brister, oavsett om det gäller landsbygdskommuner eller storstadskommuner. Det kommunala skatteutjämningssystemet måste därför förändras och förbättras på en hel del punkter. Regeringen har ansvaret för att infrastrukturpropositionen och propositionen med anledning av den regionalpolitiska utredningen uteblivit, vilket är skrämmanade.

Herr talman! Vi måste ha en utveckling i hela landet. Då kan befintliga samhällsresurser utnyttjas bättre. Då minskar trycket i storstadsregionerna och regionernas sårbarhet vid konjunkturnedgångar. Ett viktigt mål måste vara att förbättra regionernas ekonomiska styrka och självständighet och att göra dem mindre beroende av ekonomiskt stöd. För många av de ekonomiskt svaga regionerna skulle en återföring av vattenkraftsvinster kunna vara betydelsfull i arbetet för att göra regionerna till attraktivare platser för människor och företag. Det är bättre att regionerna får behålla sina tillgångar än att de dras in till staten för att sedan återgå till kommunerna som bidrag. En annan anledning till att återföra delar av vinsterna från vattenkraften är att dennas utbyggnad har förstört värdefulla naturresurser. Det finns mycket få älvar utan dammar i världen, i synnerhet i Europa. Enorma potentialer för turism, fiske och friluftsliv har försvunnit. Omistliga värden har gått förlorade. Förlorarna är invånarna och det lokala näringslivet. En kompensation för detta är inte orimlig. Dessutom skulle jag gärna se en regional ekologisk näringslivsfond. Strävan efter hållbar utveckling gagnar den långsiktiga tillväxten. De företag som finns med på Dow Jones Sustainability Index har en bättre ekonomisk utveckling än övriga företag. Hållbarheten är faktiskt en förutsättning för tillväxten. Vilken är då statens roll i detta sammanhang? Jo, staten ska sätta upp målen och ge förutsättningarna: Hit vill vi att ni ska nå, och dessa medel står till förfogande. En hållbar utveckling handlar bl.a. om att skapa kretslopp som gör att inte koncentrationen av olika ämnen ökar i naturen. Ingen vet egentligen hur mycket de svenska företagen och konsumenterna belastar sin omgivning. Det finns få heltäckande lokala analyser av produktionen i kommuner och företag, av vad som går ut ur och in i regionen eller kommunen. Kanske är läckagen större än förväntat. Det är därför som företag och kommuner har börjat en egen kartläggning av energi och materialflöden, alltså av vad som går in i produktionen och vad som används och vilka slutprodukter som till slut hamnar i återvinning, i avlopp eller på andra ställen. Det finns ekokommuner som arbetar med detta och miljöcertifierade företag som anstränger sig för att hålla kontroll på sina materialflöden. Detta kan resultera i uppkomsten av nya företag, som kan använda restprodukter av olika slag. Det kan i slutändan ge människorna en bättre livsmiljö på flera olika sätt. Att de företag som sysslar med detta ofta går bättre än andra beror på att de blir effektivare och resurssnålare. De får bättre kvalitet, och de får på köpet status och konkurrenskraft. Folk flyttar inte gärna, och gör de det flyttar de inom arbetskraftsregionerna, inte mellan dem. Det gör att svenska företag är beroende av regionens befolkning. Att höja arbetskraftens kompetens inom varje region är alltså viktigare än något annat. Det handlar om att stimulera det regionala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden, så att de matchar varandra. Men för att få större företag att etablera sig inom vissa regioner krävs också en höjd servicenivå, och det skulle också kunna få många utflyttade utbildade ungdomar att vilja återvända. Vi kommer här till det som Gunilla Wahlén talade om, att kulturens betydelse är väldigt stor. Det har mycket stor betydelse för ungdomar att det finns ett intressant kulturliv. Det finns ett behov av en servicegaranti. Människor på landet måste kunna garanteras en lägsta nivå av service t.ex. vad gäller tillgång till sjukvård, apotek och posttjänster. Ett annat problem är att standarden på stora delar av landets mindre vägar har blivit alltmer eftersatt. Grusvägarna i exempelvis Norrlands inland trafikeras av stora och tunga fordon, och de måste kontinuerligt underhållas för att vara farbara året runt. Tendensen är dock att det inte längre går att upprätthålla en rimlig standard på grusvägarna. Värst utsatta är glesbygdskommunerna i Norrland, på grund av de långa avstånden. Det är angeläget att Vägverkets möjligheter till tjälsäkring och underhåll ökar. Jag anser också att det är viktigt att det kommer till stånd en utredning om hur stor belastningen blir på olika kategorihushåll i skilda delar av landet när drivmedelsskatterna höjs. Det är viktigt att höja drivmedelsskatterna för att få till stånd en teknikutveckling och en önskan hos gemene man att man använder energi och drivmedel så effektivt som möjligt. Men det är också viktigt att fundera över om vissa människor drabbas oproportionerligt mycket och vad man i så fall kan göra åt det. För övrigt anser jag att laxfisket i Östersjön ska upphöra och att laxen ska reserveras för älvarna. Vildlaxen och fisketurismen skulle kunna ge människor och företag längs älvdalarna goda försörjningsmöjligheter i framtiden. Fiske i vildlaxälvar anses exklusivt, och varje lax eller öring som tas i de orörda älvarna skulle kunna betinga skyhöga intäkter jämfört med om de tas upp av fiskare i Östersjön. I vissa fall är det faktiskt inte ens viktigt att ta upp dem. Det är tillräckligt med fotografering tillsammans med den vilda bjässen, och laxen kan sedan släppas tillbaka i älven. Fisket i älvarna kan bedrivas selektivt. Man vet hur mycket lax som finns och hur mycket som kan tas av varje stam och i varje älv. Ge fiskebåtarna i Östersjön laxpension! Nu hotas vildlaxen av företag som drar upp den med jättelånga drivgarn, med en längd som inte ens tillåts av EU. Då fångas både odlad lax och den utrotningshotade vilda laxen. Förutom att denna verksamhet hotar vildlaxens överlevnad är den också ett bedrövligt exempel på hur kortsiktig rovdrift förstör möjligheter till långsiktigt bärkraftig försörjning för folket längs Norrlands älvdalar.

Herr talman! Jag nappar inte på Ingegerd Saarinens laxkåseri, utan jag vill ställa en fråga utifrån hennes sätt att vara pådrivande när det gäller att höja drivmedelspriserna. Detta får mycket stora regionala konsekvenser i alla de delar av landet där vi inte har alternativ till bilen och landsvägstransporterna. I vårt gemensamma hemlän, som är landets största väglän med 920 mil allmänna vägar, har jag för 1999 års höjning, 25 öre plus moms, gjort en utförlig undersökning bl.a. med hjälp av SCB och kommit fram till att effekten var 33 miljoner kronor i årlig merkostnad för hela transportsektorn, de areella näringarna och privatbilismen. Och tänk bara på fjällturismen, som Ingegerd Saarinen har talat om! Min första fråga är: Minskas verkligen förbrukningen genom dessa höjningar? Kör yrkestrafiken extra varv i rondellerna eller i timmertransportarbetet? Vi ska självfallet arbeta för en utveckling av nya bränslen och nya motorer, och det har vi också föreslagit från Centerpartiet. I det sammanhanget vill jag ställa min andra fråga till Ingegerd Saarinen: Ska biobränslena verkligen beläggas med skatt, vilket sägs i årets finansplan som Miljöpartiet ställer sig bakom?
Herr talman! Först om drivmedelsskatten. I vår överenskommelse med regeringen handlar det om en skatteväxling på 30 miljarder på tio år. För bensinpriset skulle det betyda 1,50 i höjd skatt på tio år, alltså 15 öre om året. Med tanke på hur mycket glesbygdsbilisten åker bil jämfört med en normalbilist innebär det en kostnadsökning för glesbygdsbilisten på 24 kr per år. Jag tror att den här frågan är lite överdimensionerad som den huvudsakliga drivkraften till att glesbygden utarmas. En kostnadsökning på 24 kr per år, 15 öre per liter, kan inte har den digniteten. Däremot finns det människor som bor väldigt ocentralt och som kan ha extra stora kostnader. Därför tycker jag att detta ska utredas. Jag tror inte att Åke Sandström menar drivmedelsskatten i detta sammanhang utan menar att priset är högt. Den skattehöjning som vi ska genomföra på tio år handlar inte om mycket pengar. Så till biobränslena i finansplanen. Jag förstår inte att Centerpartiet går ut med det här hela tiden. Vi har träffats förut om detta. Det är konstaterat som ett missförstånd. Det är ingenting som ska införas på kort sikt. Det är på mycket lång sikt, när biobränslena klarar konkurrensen mot andra bränslen, vilket de inte gör nu. Det är en liten fotnot i finansplanen. Det är på sikt som det här kommer att hända. Det är ingenting som är aktuellt nu.
Herr talman! Det här med 15 öre är inte sant. Varför höjer man 25 öre plus moms första året? Det betyder för privatbilisten betydligt mer än 15 öre. Bara kortfattat: Det är ingen missuppfattning. Det står inte heller som en vanlig not, utan det står som en rak del i ett stycke i finansplanen, att på sikt bör även biobränslena beläggas med skatt därför att skattebasen på energisektorn måste breddas. Så står det.
Herr talman! Jag är förvånad över talet om 25 öre, för bensinskatten har inte höjts alls i år. Dieselskatten har höjts med 10 öre per liter. Det här med finansplanen. Det har sitt ursprung i att tanken är att bränslena ska beskattas efter deras miljöpåverkan, dvs. att koldioxidskatten ska variera beroende på hur mycket koldioxid de alstrar. Men däremot ska så småningom energiskatten vara neutral. Det här fungerar inte ännu, eftersom vanliga s.k. fossila bränslen i själva verket är subventionerade. Det går inte att införa det nu. Vi måste vänta på att marknaden blir rätt och rättvis.
Herr talman! Miljöpartiet har, får man väl säga, med alla mått mätt ett extremt förhållande till drivmedelsskatter. Men Ingegerd Saarinen talar här förtjänstfullt om eftersatt vägunderhåll och investeringar i vägar. I den delen är allt gott och väl. Men språkrören har tidigare gått ut och hävdat att nivån på bensinpriset på 30 kr är en rimlig avvägning i förhållande till miljöbelastningen. Miljöpartiet talar också om mer järnväg, mindre bil, mindre lastbil, mera gods på järnväg. Då inställer sig frågan: Var finns logiken i detta? Vill man ha mer järnväg, mindre bil, högre drivmedelsskatter, varför investerar då Miljöpartiet i vägar? Det är den här logiken som alla människor i Sverige tror gäller. Miljöpartiet står inte för bättre vägar. Om man har dåliga vägar, åker inte folk på vägarna. Då har man så att säga uppnått sitt syfte. Jag tror att det är Miljöpartiets filosofi.
Herr talman! Den siffra som Ola Sundell nämnde, 30 kr, härrör från Matz Hammarströms första tal som språkrör då han berättade att OECD har sagt att för att vi ska kunna klara en rimlig utveckling utan skador på grund av koldioxid bör bensinen kosta 30 kr. Det är ingenting som vi vågar hävda i Miljöpartiet, för då skulle vi åka ut med huvudet före. Det är alltså OECD:s tanke att det är vad bensin borde kosta. Det som kommer att hända genomen skatteväxling är 1,50 på tio år. Det är bara att jämföra siffrorna. Sedan talar Ola Sundell om att vi vill satsa på små vägar. Det är för mig en självklarhet att de små grusvägarna behöver vara farbara. Vi har inte några alternativ till att köra bil på många ställen i landet, där de små grusvägarna är det enda som finns att åka på. Det finns inte järnväg överallt, men där det finns ska vi använda dem och särskilt när det gäller långa transporter. Det är väldigt viktigt att vi får ett system som gagnar att lastbilstransporter förs över till järnväg, särskilt på långa sträckor. Det här har med relativa kostnader mellan olika slag av transporter att göra. De kostnaderna måste vi få vettiga så att miljön blir tagen hänsyn till i kalkylerna.
Herr talman! Det får man beteckna som en rejäl reträtt från de resonemang och den uppfattning som man allmänt har om förutsättningarna med ett miljöpartistiskt kommunikationsalternativ. Jag återkommer till detta: Vad är linjen? Är det den måttfulla förnuftiga linje och det resonemang som jag måste säga att Ingegerd Saarinen företräder? Men faktum är den bild jag tidigare gav, nämligen att vill man inte ha biltransporter ser man till att både bränslet är dyrt och vägarna är dåliga. Därvid når man framgång, för alla andra alternativ blir då betydligt konkurrenskraftigare än vägalternativet. Jag anser nog att Ingegerd Saarinen borde vara tydligare i detta. Är det så att vägtransporterna, t.ex. timmertransporterna i Norrlands inland, på de allra flesta ställen är det absolut enda alternativet? Det är konsekvensen av mitt resonemang och den verklighet som jag ser. Men det resonemang som jag hör Miljöpartiet föra vid andra sammanhang stämmer inte med den bilden. Är det min bild eller Ingegerd Saarinens kompanjoners bild som stämmer med Saarinens verklighet?
Herr talman! Det är min bild som stämmer. Det är nämligen så att det är svårt för ett litet parti utan tidningar att nå ut med rätt information om vad det är vi vill. Som Ola Sundell säkert vet är det många tidningar som tar stort nöje i att förtala andra partier. Det är väl så det kommer sig att det sprids en väldig massa missuppfattningar om vad Miljöpartiet vill. Det har med våra penningresurser att göra, att vi inte har några tidningar och medier.
Herr talman! Jag har förstått av Ingegerd Saarinens anförande att vi är överens om att för att vi ska ha en fungerande landsbygd, att hela Sverige ska leva måste det bo folk på landsbygden. Jag tror att Ingegerd Saarinen sade att hon gärna ser en utflyttning till landsbygden av bl.a. unga och välutbildade. För att man ska kunna bo såväl på landsbygden som annorstädes krävs det jobb, och då krävs det bilar. Vi har tidigare hört om drivmedelskostnader osv. Hur blir det när dessa unga familjer skaffar barn? Det som jag gärna skulle vilja ha reda på är hur Ingegerd Saarinen mixar ihop mixtaxan med kostnaderna för att bo på landsbygden med två bilar, långa transporter till dagis, jobb osv. Jag har hört att man gärna vill bo på landsbygden för att kunna rå sig själv. Det är där de fyra borgerliga partiernas förslag om barnomsorgskonto kommer in i bilden. Hur går detta ihop med mixtaxan? Det har jag svårt att se.
Herr talman! Vår uppfattning om barnomsorg är ju att man ska få välja själv i vilken omsorgsform man vill ha sitt barn. Jag kan inte se att mixtaxan hindrar den saken.
Herr talman! Nej, det gör den naturligtvis inte. Men den uppmanar inte heller människor att stanna hemma. De som väljer att själva ta hand om barnomsorgen får inte ett nickel av vare sig mix eller maxtaxa. Det är det som är finessen med barnomsorgskonto. Då får man en summa, och därefter kan man välja hur man själv vill göra. Enligt min mening utestänger mixtaxan möjligheter för dem som vill välja. Det finns bara ett val att göra: Räta in er i ledet efter vad som finns av samhällets barnomsorg!
Herr talman! Det håller jag inte med om. Kristdemokraterna skulle ju ha kunnat stödja oss i vårt krav på att föräldrar ska kunna anställas som kommunal barnvårdare till sitt barn. Det är ett annat sätt att angripa samma problem.
Herr talman! När jag hör Ingegerd Saarinen blir jag nästan glad. Precis som i mitt anförande fanns det en del inslag av väganslag för glesbygdsvägar och tjälsäkring. Det är viktigt. Jag nämnde exemplet med virke från Ryssland som transporteras genom landet. I diskussionerna mellan samverkanspartierna beskylls Miljöpartiet för att vara boven i dramat när det gäller väganslaget. Är det så att Ingegerd Saarinen inte får sin vilja igenom? Det kanske vore bra om regeringen sökte sig till de borgerliga partierna i denna viktiga fråga. Eftersom vi i salen här endast är från Norrland och Värmland - det är ganska tomt på Stockholmsbänken - kan vi väl ha ett internt resonemang kring denna viktiga fråga.
Herr talman! Virket från Ryssland som kommer hit är ju en sak för sig. Jag tror inte att det kommer att fortsätta på det viset. Ryssarna driver en rovdrift på sin egen skog. De har inte alls den skogsvård som de borde ha. Detta kan inte fortsätta, det är bara tillfälligt. Det som har gjort oss omtalade för att inte vilja ha vägar är för att vi inte tycker att man ska använda väganslagen för att bygga motorvägar. Motorvägar är jättedyra och dessutom stimulerar de bara till ökad biltrafik genom att det går så lätt att komma fram. Det vi vill satsa väganslagen på är småvägar, grusvägar, länsvägar och järnvägar.
Herr talman! Min fråga var om Ingegerd Saarinen anser att väganslaget är tillräckligt. Vi som nu lever i Stockholmsmiljön - vi kan ju prata lite om stockholmarna eftersom de inte är här - ser ju att det finns behov runt storstäderna, från glesbygderna här och in till stan. Det kostar också pengar. Jag tror att väganslaget totalt är för lågt. Samtliga borgerliga partier föreslår ett högre väganslag. Ingegerd Saarinen tycker alltså inte att väganslaget behöver att höjas.
Herr talman! Jag kan inte med bestämdhet uttala mig om det förrän jag har kollat med Miljöpartiets ansvarige representant i detta utskott. Vi har pratat om det några gånger, och jag vill minnas att han påstod att väganslaget till de små vägarna skulle höjas, att det var på gång och att standarden kommer att höjas framöver. Men det handlar också om vilken teknik man använder sig av. Vägverket kan komma på betydligt bättre tekniker som gör det hela billigare än det är nu. Vår tanke är att de små vägarna ska förbättras.

Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på de reservationer som finns till det betänkande som vi nu håller på att debattera. Målet för regionalpolitiken är att den ska skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt, en ökad rättvisa och valfrihet så att så lika levnadsvillkor som möjligt kan skapas för människorna i hela vårt land. Med regionalpolitiska åtgärder menar vi dels åtgärder inom själva politikområdet regionalpolitik, dels åtgärder inom andra politikområden som används i ett vidare regionalpolitiskt syfte. Dessa andra politikområden har till uppgift att åstadkomma en sammantagen och förhoppningsvis bra regionalpolitisk effekt för att man ska kunna uppfylla de totala målen. För att exemplifiera detta handlar det om hur vi får en väl fungerande politik på Andersson Öhrn förtjänstfullt redogjorde för hur vi från näringsutskottets majoritet vill att den ska utvecklas. Det handlar om att i en vidare bemärkelse se över hur alla dessa politikområden skapar effekter. Ett ytterligare viktigt politikområde är det statliga bidrags och utjämningssystemet i den kommunala sektorn. Det har tagits upp här i debatten huruvida vi skulle ompröva det som den regionalpolitiska utredningen berörde, nämligen frågan om att vattenkraftsvinster eventuellt skulle återföras till de regioner där vattenkraften produceras. Majoriteten i den regionalpolitiska utredningen avvisar en sådan omläggning. Det finns olika uppfattningar i sakfrågan, men det statliga bidrags och utjämningssystemet i den kommunala sektorn är ett väsentligt bättre system att använda sig av. Sammantaget kan man säga att huvudsyftet med regionalpolitiken är att främja en utveckling främst i de regionalpolitiskt prioriterade områdena som vi ibland brukar benämna som nationella stödområden A och B och som EG:s strukturfondsmål 1 och 2. Det handlar om att främja en utveckling i gles och landsbygdsområden i hela landet. Herr talman! Den regionalpolitiska utredningen, som jag själv och några av mina meddebattörer hade förmånen att ingå i, överlämnade sitt betänkande till näringsministern den 27 september i år. Detta utredningsbetänkande är för närvarande ute på en bred remissomgång. Min förhoppning är att det under nästkommande år ska föreligga en proposition som riksdagen kommer att få behandla och fatta beslut om. Herr talman! Jag vill också passa på tillfället att säga att det har varit ett sant nöje att delta i den utredningen. Jag vill ge en eloge till samtliga deltagare för en mycket konstruktiv debatt och ett mycket givande arbete. Framför allt vill jag understryka den mycket starka vilja och ambition som präglade jobbet i utredningen och som hade till syfte att se till helheten och nödvändigheten av att trots ideologiska skiljelinjer försöka forma en regionalpolitik som förhoppningsvis gagnar hela landet. Vi kan klart urskilja två mycket viktiga mål för en framtida regionalpolitik. Det är dels åtgärder som syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt i alla regioner, dels åtgärder för att åstadkomma en rimlig fördelning av välståndet mellan olika regioner. Vi kan också konstatera att regionalpolitiken är under en mycket omfattande omprövning med hänsyn tagen främst till förslagen i den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande. Herr talman! Under senare år har samhället genomgått mycket stora förändringar och framför allt när det gäller den snabba internationaliseringen av ekonomin, vårt EU-medlemskap, avregleringen av olika marknader och en accelererande IT-utveckling. Samtidigt med den här utvecklingen har vi fått vidta åtgärder för att sanera statsfinanserna, och detta har säkert också satt sina spår i regionalpolitiskt hänseende. Vi har dessutom att hantera en befolkningsutveckling under de kommande åren, med en större andel åldrande och med ett lågt nativitetstal, som kanske mycket starkare än vi anar kommer att få regionalpolitiska konsekvenser. I ett sådant läge är det naturligtvis berättigat att fråga vad som är en effektiv och ekologiskt hållbar regionalpolitik. Det finns inga givna svar, och det är säkert heller inga enkla eller självklara lösningar som vi har att hantera. När vi i den här utredningen funderade över dessa problemställningar var vi samstämmigt överens om att det behövs en radikal omprövning av regionalpolitikens framtida inriktning, såväl vad gäller politikens mål som medel och genomförande. Vår slutsats är att det är tre regiontyper som vi måste hantera framöver. Det handlar framför allt om områden med mer eller mindre permanent behov av särskilda insatser, det som vi ibland benämner gleshetsregioner. Det handlar om regioner under omstrukturering, där gamla näringar och verksamheter tynar bort och måste ersättas med annan livskraftig verksamhet. Men det handlar också om hur vi ska hantera de starka tillväxtcentrum som vi har i landet utan att vi försämrar möjligheterna till en varaktig tillväxt. Herr talman! Några av talarna tidigare har ställt ett antal frågor till mig. Det har pratats mycket om vägar, vägar och åter vägar. Om det var någonting som framkom med all önskvärd tydlighet i den regionalpolitiska utredningen när vi gjorde våra besök i landet och träffade ledande kommunalföreträdare och industriföreträdare så var det vägar, vägar och åter vägar. Vi har också i utredningen pekat på behovet av infrastruktursatsningar som är inriktade på att restaurera och skapa bättre förutsättningar när det gäller vägar och kommunikationer. Jag kan lova Ola Sundell att det kommer en regionalpolitisk proposition och att det kommer en infrastrukturproposition under nästa höst. Jag tror att det är nödvändigt att se de här båda propositionerna i ett sammanhang. Eftersom vi i utredningen förutsatte att vägarna får en så stor betydelse bör de naturligtvis också hanteras i särskild ordning, men de två propositionerna måste läggas parallellt. Det är inga partitaktiska skäl eller överväganden som gör att propositionerna kommer att landa på riksdagens bord någon gång under förhösten år 2001. Ola Sundell m.fl. som sitter i den här kammaren vet mycket väl att det första halvåret Sverige har att hantera som ordförande i EU kommer att ta oerhört mycket tid och kraft från regeringen, och också från riksdagen. Det hade enligt mitt förmenande varit fel att pressa fram en regionalpolitisk proposition och en infrastrukturproposition bara för att riksdagen skulle få behandla dem under våren. Låt oss se till att det blir ordentligt gjort! Låt oss se till att remissarbetet beaktas och respekteras utifrån att vi sedan ska få bra propositioner. Herr talman! En slutsats som jag tycker torde framstå som mer och mer tydlig är hur vi ska tillvarata det enorma humankapital som vi har i hela vårt land. Det finns oerhört många duktiga och kompetenta människor som vill vara med och skapa bättre villkor för nuvarande och framtida generationer. Min förhoppning är att en framtida regionalpolitik ska ta fasta på detta faktum, och jag ser fram emot en konstruktiv och spännande debatt när vi får en regionalpolitisk proposition att behandla nästa år. Om man får ha en önskan så här inför den förestående julen och ett nytt år, är det att regionalpolitiken ska formas utifrån en så stor samsyn som är möjlig att åstadkomma. Det tror jag att vi alla tjänar på. Låt mig till sist, herr talman, läsa något ur Thage G. Petersons bok Resan till Berg. Jag har nyss läst boken, och den handlar väldigt mycket om regionalpolitik. Den f.d. ansvarige ministern Thage G. Peterson för detta område summerar tillbaka i sina tankar och funderar om man gjorde rätt i alla lägen: Och så mycket kan man konstatera att visst har det gjorts misstag. Men vi hoppas att vi lär oss av de här misstagen och att vi får en framtida regionalpolitik som inte skapar större misstag än dem vi har mött i dag. Jag tycker att det är klokt av Thage G. Peterson att föra denna självkritiska debatt. Jag vill också läsa upp ett citat som Thage G. Peterson själv har i boken av en känd filosof, som har uttryckt följande: Det finns människor som ser till att saker händer. Det finns människor som ser saker hända. Och det finns de som frågade sig: Vad var det som hände? Låt oss se till att den regionalpolitiska propositionen präglas av en anda och att de beslut som vi tar i riksdagen präglas av en anda att vi ser till att saker och ting händer.

Herr talman! Jag tackar Reynoldh Furustrand för de vänliga orden angående samarbetet inom den regionalpolitiska utredningen. Jag tycker också att Reynoldh Furustrand talar väl om den plattform som den regionalpolitiska utredningen är. Jag tar upp det beroende på att jag känner en viss rädsla på grund av remissförfarandet. Flera av remissorganen kommer ju att vara de människor, som jag nämnde i anförandet, som i dag har att hantera de selektiva stöd som vi vill successivt ska fasas ut till förmån för generella åtgärder och en generell sänkning av arbetsgivaravgiften. Till detta kommer att Björn Rosengren och Ulrica Messing i olika sammanhang har uttryckt tveksamheter inför den i politikens sammanhang kanske radikala omläggningen av regionalpolitiken. Den andra delen i mitt pläderande här gäller tillväxtavtalen. Den kritik som vi då hade från moderat håll gäller fortfarande. Verkligheten - så kort tid den nu har varat - visar väl att det vi sade innan tillväxtavtalen hade satts i sjön stämmer. Vi tyckte då att det var en papperstiger och att det var en planering uppifrån. Vi sade då att det inte går att administrera fram tillväxt, utan det måste ske på ett annat sätt, underifrån, lokalt och individinriktat. Den kritik vi hade då stämmer mycket väl med verkligheten när vi tittar på utvärderingarna så här långt när det gäller de regionala tillväxtavtalen. Att luta sig mot dessa och tro att det här är framtiden för den regionala utvecklingen är nog att ta till i överkant, enligt min mening.
Herr talman! Jag kan förstå om det finns en viss rädsla ute i landet, eftersom det betänkande som vi har levererat är ganska omskakande. Men jag kan tala om för Ola Sundell att på ett antal länsstyrelser där jag har varit och pratat om utredningens slutsatser hälsar man mycket av det här med tillfredsställelse. Det är bra med ett omtänkande. Det är bra om människor får andra uppgifter att syssla med. Vi har själva i utredningen mycket klart pekat på att det är sådant som är nödvändigt att åstadkomma. Vi applåderar inga statiska förhållanden. Jag tror att människor är beredda att acceptera förändringar, men det får inte vara förändringar som skapar större osäkerhet och större rädsla än vad som är nödvändigt. När det gäller Ulrica Messings och Björn Rosengrens uppfattning om den regionalpolitiska utredningen är min mycket bestämda uppfattning att de hälsar denna med tillfredsställelse. Det är klart att de som personer har rätt att vara kritiska både till det ena och det andra, precis som vi i denna kammare. Men jag är fullständigt övertygad om att den proposition som kommer att läggas på riksdagens bord oerhört mycket kommer att präglas av de slutsatser som Regionalpolitiska utredningen kom fram till. Alla kommer inte att finnas med, men det är inte konstigt. Det är precis så det fungerar i en demokrati. Låt mig sedan säga att jag tyckte att Barbro Andersson Öhrn på ett utomordentligt sätt tidigare i debatten framförde vår syn på tillväxtavtalen. Jag delar hennes uppfattning. När jag reser runt och träffar människor träffar jag sällan människor som är kritiska till tillväxtavtalen - tvärtom. De tycker att det är bra att de har fått samtalspartner. De tycker att det är bra att det finns nya sätt att resonera på. Det de klagar på, Ola Sundell, är sannolikt att det är för lite ekonomiska resurser. Med en fortsatt hygglig tillväxt ska de ekonomiska resurserna i tillväxtavtalen förhoppningsvis också kunna bli bättre. Men det är väldigt få ute i landet som jobbar med avtalen som upplever dem som stora problem.
Herr talman! Är man en deltagare i processen med tillväxtavtal är det kanske självklart att man gärna applåderar det man själv håller på med. Men när vi tittar på den processutvärdering som har gjorts ser vi att det är en rätt rejäl kritik som riktas mot arbetet hittills. Jag kan läsa lite grann: Förutsättningarna för arbetet uppfattas som otydliga. Långsiktig strategi har saknats. Förutsättningarna för näringsliv och företag att delta har varit begränsade. Regionalt näringsliv har inte varit styrande. Samspelet region-nation är svagt. Många uppfattar att det finns konflikter mellan nationella mål och regionala prioriteringar. Sektorspolitik prioriteras framför sektorsövergripande samarbete på nationell nivå. Sammantaget är detta nästan som att skjuta denna skuta i sank. Ingen motsätter sig dialogen offentlighet-företag, t.ex. Problemet var att man sade hur det skulle gå till: Administrera fram tillväxten, skriv avtalet med staten och gör någonting. Så fungerar det inte. Detta måste växa fram inifrån och komma från basen, som är företagandet och företagaren regionalt och lokalt ute i landet.
Herr talman! Jag tycker att det hade varit mer märkligt om ingen hade haft någon uppfattning över huvud taget om tillväxtavtalen. Dessa tillväxtavtal har ett par år på nacken. Om man jämför med de gamla systemen som fanns tidigare är det kanske förmätet att begära att detta ska fungera perfekt år 2000. Jag tror att tillväxtavtalen är nyttiga. Jag tror att tillväxtavtalen ger förutsättningar för att skapa tillväxt som blir varaktig. Det finns företag i detta land som har planer och system som inte heller är de mest perfekta och som omprövar sina planer och system. Det är precis så som vi anser att tillväxtavtalen ska tilllämpas. Att ta bort dem i nuläget vore att göra en björntjänst. Därför tycker vi att vi ska utveckla dem och göra dem till någonting som är bra för regionalpolitiken på både kort och lång sikt.
Herr talman! Jag är lite konfunderad över Reynoldh Furustrands slutreplik, som var följande: Jag tror att det är fel att lägga fram en regionalpolitisk proposition och en infrastrukturproposition redan under våren, när vi först och främst ska vara ordförande i EU. Jag tror precis tvärtom. Jag tror att det vore bra för folkets syn på Europafrågorna om vi i samband med stormötet i Stockholm i mars eller april hade fått en proposition. På presskonferensen kunde vi då visa för Europa hur vi ser på detta och berätta vilka fördelar de som bor ute i regionerna i Sverige har när det gäller väganslaget, när det gäller erkännande av bilen som en glesbygdsprodukt som måste få finnas och när det gäller breddning av avdragsrätten för transporter i glesbygden. En förbättring av förutsättningen för överlevnad och åtkomlighet för svenska folket i samband med ordförandeskapet i EU tror jag skulle vara en stor framgång. Jag tror att det är negativt om svenska folket får känna att Region-Sverige får vänta på grund av vårt ordförandeskap i EU.
Herr talman! Jag hävdar bestämt att jag tror att det är rätt att lägga fram den regionalpolitiska propositionen parallellt med en infrastrukturproposition hösten år 2001. Jag vet, eftersom jag har suttit 15 år i denna riksdag, vad de förhandlingar som vi hade när Sverige skulle gå med i EU innebar. Den regering som satt då stördes inte av krav på den eller den typen av propositioner. Den regeringen fick förutsättningar att förhandla. Sedan kan vi bedöma förhandlingsresultat olika. Men på samma sätt ser jag detta förhållande. Jag ser dessutom nödvändigheten av den remisstid som vi faktiskt är inne i och som avslutas den 15 januari. Om vi skulle ha lagt fram denna proposition tidigare skulle vi ha tvingats korta ned remisstiden. Vi hade fått en mycket sämre debatt ute i landet. Runar Patriksson har själv pekat på behovet av infrastrukturella satsningar i Värmland. Jag delar nästan alla hans uppfattningar om det till fullo. Men skulle vi ha tvingat fram detta mycket snabbare är jag övertygad om att resultatet dessvärre hade blivit sämre. Låt oss se till att det får ta den tid som är nödvändig för att få en bra proposition, en bra diskussion och ett bra beslut i Sveriges riksdag. Det är det, Runar Patriksson, som är viktigt.
Herr talman! Det kan vara riktigt, men det har gått så lång tid och vi har väntat på infrastrukturpropositionen så länge. Vi frågade Ingegerd Saarinen om det var Miljöpartiets fel att väganslagen inte ökas. Hon kunde inte riktigt ta på sig skulden. Då måste det alltså vara regeringspartiet som inte vill lägga mer pengar på väganslaget. Det är så viktigt. Infrastrukturpropositionens underbyggnad har funnits länge, men propositionen har förskjutits av andra skäl. Det är ju så, Reynoldh Furustrand, att det finns partier att göra upp med. Göran Persson sade vid invigningen av Dalslandsdagen att det inte är pengar som fattas. Då måste det vara någonting annat. Det måste vara lekkamrater som tycker att utgiften är vettig som fattas. Det finns sådana partier, och jag rekommenderar därför att infrastrukturpropositionen verkligen prioriteras. Ta kontakt med partier som har mer pengar i sina budgetar, så ska vi få fart på infrastruktur och väganslaget i Sverige.
Herr talman! Som jag sade i min inledning, Runar Patriksson, utgår jag ifrån och har en förhoppning om att både frågan om regionalpolitik och frågan om infrastrukturpolitik kan lösas i så brett samförstånd som möjligt. Jag tror att det är bra. Jag tror att de är nödvändigt för hela landet. Det finns pengar, säger Runar Patriksson. Ja, det finns mer pengar i dag än vad det gjorde för ett antal år sedan. Det är möjligt att vi både för fem och tio år sedan skulle ha haft en annan regionalpolitik. Men erfarenheterna av en snabbare utveckling har lärt oss att vi nu måste acceptera och sätta i sjön en regionalpolitik som inte låser fast oss. Det vore därför enligt mitt förmenande felaktigt att hasta på bara för att vi ska sätta dessa åtgärder i verket. Visst behövs det göras väginvesteringar i Värmland. I Sörmland, i Stockholms län och över hela landet behövs denna typ av väginvesteringar. Men dessa investeringar ska vägas mot investeringar på andra områden som anses vara prioriterade och behjärtansvärda. Utifrån det skälet tycker jag att det finns all anledning att se till att vi gör det vi gör så bra och så rätt som möjligt.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga varför den regionalpolitiska utredningen inte tog upp vattenkraftsvinsterna. Det var ju som upplagt för det, och ni hade lovat det. Så skulle jag vilja yrka bifall till reservation 2.
Herr talman! Vi tog upp det, men vi tog inte upp det som en huvudfråga, Ingegerd Saarinen. Vi hade ett antal resonemang omkring det här, och det framfördes krav från Miljöpartiets ledamot och från Vänsterpartiets ledamot när det gäller att vi borde penetrera det här lite mer. Men majoriteten bedömde att det inte var det viktigaste med den regionalpolitiska utredningen. Dessutom är det min mycket bestämda uppfattning att det kommunala skatteutjämningssystemet är ett väsentligt bättre system i fördelningspolitiken än ett system där man laborerar med hur vattenkraftsvinster ska föras tillbaka till områden eller regioner där vattenkraften produceras och där vattenkraftverken en gång i tiden byggdes om. Jag kan hålla med om att det har skett ingrepp i naturen och annat. I dagsläget när vi har ny teknik och mycket annat till förfogande kanske man funderar på om man kunde ha gjort lite annorlunda. Men om man skulle ha ett system som innebär att man för över exempelvis vattenkraftsvinster till vissa regioner så kommer självklart andra regioner som ett brev på posten - det är min mycket bestämda åsikt. Då ska vinsterna från det som produceras i de här regionerna stanna kvar där, och vi har för närvarande fem mycket starka tillväxtregioner i vårt land. De måste fortsätta att vara starka tillväxtregioner, men de ska kunna generera en fördelning ut till resten av landet. Ingegerd Saarinen kan ju fundera över hur de regionerna skulle resonera utifrån det förhållandet att vattenkraftsvinsterna ska gå tillbaka till de regioner där vattenkraften produceras. Vad ska det andra gå tillbaka till?
Herr talman! Jag ska inte beröra frågan om vattenkraften med hänsyn till den sena timmen. Det handlar till 99 % om politisk vilja. Det är inte alls omöjligt. Norge har ett system med en form av naturvårdsavgift. Jag vill först och främst tacka för de ovanligt precisa beskeden om när den regionalpolitiska propositionen och infrastrukturpropositionen kommer att läggas fram. Det brukar inte vara särskilt vanligt här i kammaren att få precisa besked. Det tackar jag för. Livskraft i hela landet är ju bra även för de överhettade områdena. Det förutsätter då en förståelse för detta, och jag tar till mig det som Reynoldh Furustrand säger, nämligen att det är bra med en samsyn när det gäller de regionalpolitiska ambitionerna och målsättningarna. Jag har närmast en fråga om hur Reynoldh Furustrand ser på förutsättningarna för detta. Sett över partigränserna finns majoriteten i den här kammaren inom 20 mils radie från det här stället. Hur stora är förutsättningarna, anser Reynoldh Furustrand, för att vi skulle kunna få en sådan samsyn, att livskraft och utveckling i hela landet är bra även för de överhettade områdena? Det skulle ju vara en innovation i svensk politik.
Herr talman! Jag vågar inte ge något hundraprocentigt löfte till Åke Sandström. Det förstår Åke Sandström mycket väl. Men om jag tar till utgångspunkt hur resonemangen var i den regionalpolitiska utredningen, hur vi resonerade, hur vi tillsammans försökte lösa mycket stora problem och hur vi på ett mycket öppet och riktigt sätt attackerade de här problemen tror jag att det finns mycket stora förutsättningar för att komma ganska långt i samsynen. Vi kommer inte att vara hundraprocentigt överens. Det kanske inte ens vore rätt om samtliga i den här kammaren vore hundraprocentigt överens. Men om så många som möjligt förstår värdet av den här typen av insatser som utredningen pekar på har vi kommit ett antal steg mycket längre. Jag tror att det viktiga är att vi tar just de nödvändiga stegen. Det tror jag att regionalpolitiken har allt att tjäna på. Sedan handlar det inte om att det någonstans sitter en gruppering av förtroendevalda inom 20 mils radie. Det är inte det som avgör det här. Precis som jag sade i mitt inlägg, Åke Sandström, är det människor överallt i det här landet som ska beröras av regionalpolitik, som ska diskutera regionalpolitik och som ska forma regionalpolitik.
Herr talman! Jag menar inte att alla behöver vara överens om de tekniska lösningarna och förslagen i den kommande propositionen om regionalpolitiken, utan det handlar mera om det anslag som Reynoldh Furustrand gav uttryck för här, nämligen att vi får förståelse för huvudproblemet och för att en tillväxt, utveckling och livskraft i hela landet är bra även för tätorterna. Jag menar att vi, med hänsyn till riksdagens sammansättning, måste övertyga en väldigt stor grupp. Jag hoppas att socialdemokraterna är beredda när det gäller att få genomslag för den här uppfattning, och jag lovar för Centerpartiets del att vi ska fortsätta att arbeta för den här förståelsen.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Åke Sandström har den här infallsvinkeln när det gäller hur vi bör hantera de här problemen. De som jag känner som bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Luleå, som kanske är de starkaste tillväxtregionerna, har samma känsla oberoende av vilket parti de representerar. Jag skulle aldrig tro att Marie Granlund som sitter i näringsutskottet har en uppfattning som går stick i stäv med den som Åke Sandström och jag har när det gäller utveckling i hela landet. Marie Granlund och andra i Skåneregionen är mycket väl medvetna om de problem som finns i delar norr om Dalälven. Men hon är också mycket medveten om de problem som finns i Skåneregionen. Där finns det faktiskt regionala problem som liknar dem som vi kan se i de norra delarna av vårt land. Men om den regionen får tillväxtkraft i fortsättningen kommer det att finnas bättre förutsättningar för regionalpolitiken i hela landet. Det finns bättre förutsättningar för att sätta in nödvändiga åtgärder i Värmland när det gäller vägar eller annan verksamhet uppe i Jämtland eller i Hälsingland. Jag menar att vi inte får hamna i en situation där vi ställer landsända mot landsända eller tittar snett på en region därför att utvecklingen just för tillfället är snabbare i den regionen och den är mer expansiv. Vi har alla nytta av utveckling. Vi har alla nytta av starka expansiva regioner. Vi måste se till att vi får en solidarisk fördelningspolitik som också bygger på en ekologisk grundsyn.

Fru talman! Propositionen om sjukhus med vinstsyfte har kritiserats ur såväl legala och demokratiska som vårdmässiga aspekter. Trots kritik från Lagrådet och tunga myndigheter och trots att det har funnits tid för att belysa och komma till rätta med de allvarliga invändningar som föreligger har detta inte skett. Inte ens i den långa riksdagsdebatten i förrgår kunde socialministern eller företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet redogöra för på vilket sätt dessa invändningar saknade relevans. Inte heller har man kunnat klargöra på vilket sätt några veckors ytterligare tid för att inhämta erforderligt faktaunderlag skulle kunna utgöra ett avsevärt men. Majoriteten har med maktens arrogans kört över minoriteten. Fru talman! Vår kritik riktar sig i första hand mot att inga skäl har redovisats som stöder att den kommunala självstyrelsen behöver inskränkas för att det nationella målet för sjuk och hälsovården ska kunna fullföljas. Inga skäl har heller kunnat redovisas när det gäller på vilket sätt målet för hälsan och sjukvården främjas genom den föreslagna inskränkningen i den av regeringsformen reglerade näringsfriheten. Inga skäl har heller kunnat redovisas som klargör att den föreslagna stopplagen inte riskerar att stå i strid med lagen om offentlig upphandling och EG-rätten, på det sätt som Lagrådet och Nämnden för offentlig upphandling befarar. Fru talman! När det gäller riksdagsordningen och minoritetsskyddet har vi upprepade gånger begärt att man i utskottet ska konkretisera på vilket sätt avsevärt men skulle uppstå som förhindrar utskottet att fullgöra sitt beredningsansvar. Socialdemokraternas talesman, Conny Öhman, kunde i debatten endast åberopa att det finns tankegångar och idéer om att överlämna ansvaret för driften till en privat vårdgivare men inga konkreta planer. Socialministern klargjorde å sin sida mycket tydligt att det såvitt han visste inte har redovisats några planer på att sälja ut flera akutsjukhus. Det borde vara uppenbart för var och en i denna kammare att avsevärt men inte kan föreligga i detta ärende. Däremot uttrycker Conny Öhman att om människor har tankegångar och idéer som strider mot de socialdemokratiska är socialdemokraterna alltid beredda att lagstifta mot dessa idéer. Fru talman! Vi har gjort vad vi har kunnat för att få den förevarande riksdagsmajoriteten att inse konsekvenserna av sitt förslag, att pröva invändningarna och att erkänna att det finns en risk för att den tilltänkta stopplagen strider mot viktiga gällande svenska lagar och mot EG-rätten. Man har emellertid inte velat lyssna. Vi har undersökt om lagförslaget inte också kränker den grundläggande föreningsfriheten och om det i så fall inte vore rimligt att låta lagen vila i tolv månader i enlighet med den bestämmelse i regeringsformen som öppnar denna möjlighet. Det råder dock stor osäkerhet om huruvida detta skulle stå i överensstämmelse med tankarna bakom denna bestämmelse i regeringsformen, varför vi avstår från att pröva denna väg. Riksdagsmajoriteten får i stället ta ansvaret för vad den gör - för risken att den nödvändiga förnyelsen av sjukvården bromsas upp till men för både patienter och personal, för den skada som åsamkas den kommunala självstyrelsen och för den brist på respekt man visar för folkets i val avgivna vilja. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen som innebär avslag på propositionen.

Fru talman! Vi var nog många som efter onsdagens långa debatt trots allt hade hoppats att majoriteten i socialutskottet hade tagit sitt förnuft till fånga så att vi hade fått lite mer tid på oss att få olika frågor belysta. Som politiker måste man vara så positivt inställd att man tror att även om det ser omöjligt ut är det möjligt. Jag beklagar djupt att inte utskottets majoritet tog den här chansen att bättra på sitt förtroende och sitt anseende på den här punkten. Jag beklagar det djupt. Jag står bakom allt Chris Heister sade, och jag ska inte upprepa det. Jag vill bara göra en kort sammanfattning. Vi kristdemokrater tycker att detta beslut, som majoriteten nu är beredd att genomföra, är oerhört beklagligt först och främst ur medborgar och patientperspektiv. Vi har ambitionen att uppfylla hälsooch sjukvårdslagen på bästa sätt. Det är alltså målet: Alla har rätt att få en god hälso och sjukvård, en god omsorg, i rätt tid. För att vi ska nå det målet behöver vi ha olika medel på vägen dit. Ett av de medlen är mångfald. Jag tycker att det är nästintill en självklarhet att vi måste vara beredda att föreslå andra åtgärder när de åtgärder vi nu har inte har hjälpt. Därför är det oerhört beklagligt ur patientperspektiv att den här förnyelsen, som hade varit så oerhört viktig, inte får fortsätta utan förbjuds. Det är också mycket beklagligt ur ett demokratiperspektiv - oerhört beklagligt. Jag skulle vilja säga, när vi nu avslutar det första året på det nya millenniet, att detta är en fråga som skötts uruselt ur demokratisynpunkt. Att inte de politiker som folket har valt - observera: folket har valt - till kommuner och landsting ska få möjlighet att uppfylla målen i hälso och sjukvårdslagen är nästintill ynkligt. När det sedan ska krävas två tredjedels majoritet blir inte bara jag skrämd utan hela svenska folket. Hur ska vi kunna motivera svenska folket att gå till valurnorna i högre grad om sedan ett regeringsparti sätter sig över det väljarna beslutat? Vi behöver inte ta sådana här dumdristiga beslut. Vi skulle snarare ta beslut i andra riktningen så att vi skulle stimulera människor att gå till valurnorna. Fru talman! Det är också mycket beklagligt ur strikt laglig synpunkt att man inte tar till vara Lagrådets synpunkter och att man inte ger möjlighet för det här ärendet att beredas på ett anständigt sätt. Det beklagar jag också oerhört mycket. Men, fru talman, det största beklagandet från oss kristdemokrater gör vi faktiskt utifrån ett medborgaroch patientperspektiv. Vi tror att det här beslutet kommer att inkräkta på människors möjlighet att slippa stå så lång tid i olika vårdköer. Jag är dock ganska säker, fru talman, på att det här ärendet kommer att leva långt över nyårsnatten. Det kommer att vara en fråga som kommer upp många gånger i den här riksdagen. Och jag är helt säker på att svenska folket en vacker dag - när vet jag inte - kommer att få se den här möjligheten bli verklighet. Det är bara synd att det ska ta så lång tid. Jag avslutar med att yrka bifall till reservationen och avslag på hemställan i betänkandet.

Fru talman! Debatten i onsdags visade mycket tydligt att detta inte är en dussinfråga utan en djupt ideologisk fråga. Den visade med all tydlighet att Socialdemokraterna och deras stödpartier inte litar på folkvalda kommun och landstingsföreträdare. Detta är alltså inte enbart en fråga om förnyelse av sjukvården utan en i högsta grad djup, djup demokratifråga. Centerpartiet och den förenade vänsteralliansen skiljer sig på många avgörande punkter, inte minst i synen på demokratin. Ni tycker inte att lokal demokrati är så viktigt. Det gör jag och Centerpartiet. Ni tycker att det är rätt att författa lagar som sannolikt strider mot andra lagar. Det gör inte vi. Lagstiftning är en allvarlig fråga som ska ges möjlighet till ordentlig beredning. Onsdagens debatt visade med all tydlighet att vänsteralliansens argument är tämligen tomma. Vi tänker ta strid för en förstärkt grundlag till skydd för det kommunala självstyret, vi tänker ta strid för kommuners och landstings möjligheter att själva fatta beslut kring sjukvårdens organisation och det som de av medborgarna är satta att sköta. Jag litar på Centerpartiets landstingspolitiker: Skåne, Kent Johansson i Västra Götaland, för att nämna några. Jag vill också nämna en person särskilt; Knut Stockholm, som i början av 90-talet banade väg för ett alternativägt sjukhus. Han gjorde en pionjärinsats och kämpade stenhårt för att behålla Sabbatsbergs sjukhus genom att skaffa en annan ägare. I dag är det ett väl fungerande närsjukhus med bl.a. en smärtklinik. Socialdemokraterna ville lägga ned sjukhuset. Det var i början av 90-talet. Fru talman! I onsdags försökte vi gång efter annan att få besked från majoriteten om varför det är så bråttom, om det finns några förslag som motiverar vänstermajoritetens syften med panikbehandlingen. Majoriteten kunde inte ge några som helst besked. Ni hänvisade till en motion i landstingsfullmäktige i Östergötland eller någon "hemlig agenda". Det var både brist på besked och krystade förklaringar. Jag skämdes i det närmaste å era vägnar för att ni, innan ni gett besked, faktiskt farit med osanning i betänkandet. Ministern sade däremot: "Inget borgerligt landsting har, såvitt jag vet, offentligt redovisat några planer att sälja ut fler akutsjukhus." Eftersom ni vill trumfa igenom stopp och paniklagen nu måste det finnas någon hemlig lista i något annat sammanhang, kanske i ett vänsterstyrt landsting. Säg det i så fall. Jag och Centerpartiet har därmed konstaterat att detta enbart är symbolpolitik och ren och skär panik. Vi har från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet begärt att utskottet ska få ett klarläggande kring lagen om offentlig upphandling och EG-rätt samt att Nämnden för offentlig upphandling ska få i uppdrag att göra en fördjupad analys. Ni förvägrar oss detta, trots att det finns ett minoritetsskydd. Det tycker jag är att visa nonchalans gentemot oss i minoriteten och att missbruka minoritetsskyddet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förhindrar fortsatt förnyelse av sjukvården och sätter centralmakten före en vital lokal demokrati. Det behövs en grundlagsöversyn som förhindrar centrala maktanspråk från att fördärva det lokala folkstyret. Det är min slutsats. Fru talman! Jag vill sammanfattningsvis konstatera att riksdagen inte fullgjort sitt beredningsansvar. Därför yrkar jag bifall till reservationen, vilket innebär avslag på propositionen.

Fru talman! Tyvärr måste jag konstatera att de oklarheter i det här betänkandet som jag i mitt anförande i onsdags förde fram och som vi från de fyra borgerliga partierna har fört fram under utskottets behandling av ärendet kvarstår även i dag när vi ska fatta beslut. Folkpartiet har varit angeläget om att det här ärendet, liksom alla andra ärenden i riksdagen, ska vara väl berett. Det är inte det här ärendet. Visserligen har många instanser, både inom och utanför riksdagen, yttrat sig i ärendet, men när bl.a. lagligheten i det här förslaget ifrågasätts av många har vi ansett att det har varit nödvändigt att verkligen klara ut detta innan beslut fattas. Vi har nu av utskottets majoritet förvägrats detta två gånger, senast efter återremissen och utskottets sammanträde i går. Samma skäl som tidigare redovisas, dvs. att det skulle leda till avsevärt men om beslut inte fattas nu så att lagen kan gälla fr.o.m. den 1 Vi har i socialutskottets behandling av ärendet och senast i debatten försökt att få klarhet i vad det är som ligger bakom denna brådska och det i och för sig både ovanliga och drastiska avslag som sker med stöd av riksdagsordningen. Det enda som man har hänvisat till är tidningsartiklar och uttalanden från enskilda politiker. Jag har svårt att se att detta kan åberopas som grund för detta ingripande, att förvägra minoriteten dess begäran om ytterligare beredning av ärendet. Fru talman! För mig är det viktigt att den nu föreslagna lagen inte strider mot annan lag. I mitt anförande i onsdags anförde jag att jag kände ett stort obehag inför att Sveriges riksdag ska fatta beslut och stifta en lag på oklara grunder. Det obehaget har växt sedan i onsdags. Jag kan konstatera att det råder olika uppfattningar om hur väl detta ärende är berett. Jag kan vidare konstatera att det finns olika uppfattningar om att den tilltänkta lagen strider mot andra lagar. Det är inte som bekant bara de fyra borgerliga partierna här i riksdagen som anser att den kan strida mot EG-rätten och lagen om offentlig upphandling. Så gör även andra mycket tyngre instanser än dessa ledamöter. För mig är det obegripligt att utskottsmajoriteten inte har velat utreda frågan. När man nu är så angelägen om att beslut ska fattas om denna lag, borde man vara minst lika angelägen som vi om att den också är korrekt. Det är också mycket tråkigt att behöva konstatera att ledande utskottsledamöter betvivlar vår uppriktiga oro över detta och antyder att det ligger andra skäl bakom, vilka är dock oklart. Fru talman! Vid den förra debatten i onsdags klargjorde jag Folkpartiets ställning i själva sakfrågan, om det ska vara tillåtet att driva sjukhus med vinstsyfte. Jag tänker därför inte gå in närmare på detta. Här finns ideologiska skillnader, som jag naturligtvis respekterar. Men det borde inte finnas ideologiska skillnader när det gäller att ett ärende som innebär lagstiftning ska vara ordentligt berett. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen. Jag vill också framhålla det särskilda yttrandet som innehåller vår syn på utskottets beredning av ärendet.

Fru talman! I grunden handlar detta ärende om en mycket stor och principiellt viktig sjukvårdspolitisk fråga. Vad innebär det för våra grundläggande sjukvårdspolitiska principer och för vårt nationella sjukvårdssystem om sjukhus överlåts till privat vinstintresse? Vi socialdemokrater anser att den frågan är så viktig att vi tycker att det är riktigt med ett tvåårigt rådrum för att i grunden analysera denna stora fråga. Vi vill utreda ett antal frågeställningar, som hänger samman med vad en sådan förändring skulle innebära. Den borgerliga oppositionen hävdar att lagen inte behövs. Man hävdar att frågan inte är aktuell. Jag hävdar att frågan finns på den politiska dagordningen. I två fall har sjukhus privatiserats. Förslag om utförsäljning har lagts fram i flera landsting. Ambitionen att få ta över sjukhus finns från flera företag. I vårt land blir sjukhus naturliga monopol, eftersom det bara finns underlag för ett sjukhus på nästan alla platser i detta land. En effektiv vård bygger på samverkan snarare än konkurrens mellan olika länkar i vårdkedjan och att åtgärder utförs på rätt plats i vårdkedjan. Den medicinska utvecklingen går mot att flera insatser kan utföras utanför sjukhus, och en sådan utveckling måste fortsätta. Då är det ett problem om man sitter fast i mångåriga avtal med sjukhus som man inte kan styra över. Det är inget originellt att resonera på det sättet. Flera länder har ett förbud mot sjukhus med vinstsyfte. Inom EU - man hänvisar i debatten till EG rätten - är de allra flesta sjukhus drivna av privata, ideella vårdgivare utan vinstsyfte. Den typen av vårdgivare förbjuds ju inte med denna lag. Vi vill slå vakt om en gemensam finansiering av sjukvården. Vi vill inte ha en utveckling av sjukvården där vi har ett stort antal sjukhus som drivs med vinstsyfte och som kan bana väg för en privat finansiering av sjukvården. Vilka är då invändningarna i de borgerliga partiernas reservation, förutom att man har en helt annan uppfattning i grundfrågan? Första argumentet är att lagen skulle innebära risk för mindre vårdutbud och risk för nedläggning av sjukhus. Det är sjukhus som tydligen skulle räddas av privata företag med vinstsyfte. Möjligheten att driva vård avgörs ytterst av den ekonomiska utvecklingen i landet och vilka resurser vården kan få. Moderaterna vill ha mindre resurser till vården. Det är en sådan politik som möjligen är ett hot mot ett antal sjukhus i landet. Sedan hävdar man att lagen inskränker den kommunala självstyrelsen. Låt mig konstatera att inom nästan alla politikområden som hanteras av kommuner och landsting finns ett nationellt övergripande regelverk som reglerar de yttre ramarna för verksamheten. Både Lagrådet och konstitutionsutskottet konstaterar att det är i riksdagen man sätter gränserna för det kommunala självbestämmandet. Konstitutionsutskottet uttalar att denna lag måste anses godtagbar i förhållande till det kommunala självstyret. Jag vill dessutom påminna de partier som tycker att den här lagen är en inskränkning i det kommunala självstyret, att det var samma partier som antog en husläkarlag som var så detaljerad att det fanns i princip bara ett sätt att bedriva primärvård på i det här landet. Det var en lag som verkligen upplevdes som en inskränkning i vården - det kan jag garantera. En tredje invändning handlar om EG-rätten. Näringsutskottet har prövat detta och säger att man inte har funnit att lagförslaget strider mot gemenskapsrätten. Stöd för denna uppfattning finns dessutom i den En fjärde invändning handlar om men. Jag vill hävda att det är en fördel att ha klara spelregler för sjukhusen under den tvåårsperiod som regeringen har förklarat att man har för avsikt att utreda de frågor som hänger samman med detta ämne. Vidare klagar oppositionen på beredningen av ärendet i utskottet. Man skriver att man har förvägrats inhämta för ärendets beredning nödvändiga upplysningar. Ni ställde krav på att konstitutionsutskottet, näringsutskottet, Socialdepartementet, Lagrådet, Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphandling skulle höras eller få möjlighet att lämna yttrande. Allt detta har verkställts. Jag kan inte finna att det finns något underlag för er skrivning i det särskilda yttrandet på den punkten. Alla instanser som ni har begärt ska yttra sig har fått möjlighet att yttra sig. När man dessutom anklagar majoriteten i detta ärende för att över huvud taget inte ha gett oppositionen några möjligheter vill jag hänvisa till ett betänkande från hösten 1993 i socialutskottet som handlade om arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. Där begärde den dåvarande socialdemokratiska minoriteten att ett antal instanser skulle få möjlighet att yttra sig. Den 7 december begärde man detta. Den 8 december beslutade utskottets borgerliga majoritet att frångå denna begäran, åberopande att ett sådant remissförfarande skulle fördröja behandlingen av ärendet på ett sådant sätt att det skulle leda till avsevärt men. Det var ett ärende som handlade om vilka ersättningar staten skulle ge till olika läkare. Precis samma argumentation som ni i dag anklagar majoriteten för använde ni själva hösten 1993 i ett sjukvårdsärende. Man måste undra lite grann hurdant det är med logiken och konsekvensen. Nu är det visserligen ett antal nya ledamöter i socialutskottet sedan den tiden, men Leif Carlson och några till finns faktiskt kvar från den tiden i utskottet. Man kanske borde dra sig till minnes hos den borgerliga oppositionen hur man har hanterat frågor av betydligt mindre dignitet än den fråga vi hanterar i dag. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i detta betänkande och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag har lyssnat noga på vad Conny Öhman har sagt. Inte på något sätt på de avgörande punkter där vi moderater har kritiserat majoriteten, som jag inledde dagens diskussion med, har Conny Öhman bemött mig. Han talar om andra saker. Jag tycker att det är allvarligt och visar på maktens arrogans när man inte i debatten i förrgår, inte i dagens betänkande och inte heller nu på de avgörande punkterna kan visa på att den omfattande kritik som finns saknar relevans. Conny Öhman åberopar ett ärende från förra mandatperioden. Skillnaden mellan detta ärende och dåvarande ärendet var att enskilda människor kunde lida ekonomisk skada. Att få möjligheten att få tid att göra ett ordentligt beredningsarbete kommer inte att innebära att någon kommer att lida skada i detta ärende. Det allvarliga - och som vi inte har fått möjlighet till att göra ett ordentligt arbete med - är att detta förslag till lag strider mot annan lagstiftning, nämligen lagen om offentlig upphandling och gemenskapsrätten. Det finns många, tunga juridiska instanser som hävdar att det sannolikt är så. Då finns det skäl - vi har sagt det många gånger - att få denna ordentliga prövning och noggranna analys. Det vill inte majoriteten. Majoriteten vill ha denna lag. Då driver man igenom den på de sätt som man har demonstrerat för denna kammare. Det är en överhets sätt att arbeta.
Fru talman! Jag har kommenterat alla de punkter som finns i er reservation. Jag måste dessutom konstatera att det ni har ställt krav på ska ske vid utskottets beredning av ärendet har skett. Jag konstaterar dessutom att i ett ärende av betydligt mindre dignitet än detta har ni använt metoden att dessutom förvägra den dåvarande socialdemokratiska minoriteten att över huvud taget inhämta yttrande. Det är väl skillnad på om ett utskott i beredning av ett ärende medger att alla som man ställer krav på ska yttra sig får yttra sig, vilket vi har gjort, mot när ni över huvud taget förvägrade rätten att ta in yttranden. Det är en avsevärd skillnad, Chris Heister, i alla fall i min värld men möjligtvis inte i den moderata världen.
Fru talman! Conny Öhman säger att detta är en mycket större fråga. Jag håller med om det. Riksdagen håller nu på att stifta lag som sannolikt strider mot annan lag. Vi har fått möjlighet att få in yttranden. Vi har haft en hearing. Det är rätt, Conny Öhman. Men vad sade representanterna vid denna hearing? Vad sade Nämnden för offentlig upphandling? Vad sade Lagrådet? Vad sade Konkurrensverket och alla andra som fick möjlighet att yttra sig? Jo, deras sammanfattande omdöme var att denna lag inte bör komma till. Det är det som är så allvarligt, och det försöker ni inte ta några konsekvenser av. Som jag sade i mitt förra inlägg vill ni ha den här lagen, det är en ideologisk fråga och en prestigefråga för socialdemokraterna. Därför driver ni igenom den. Men jag och alla vi andra från de borgerliga partierna anser att på det här sättet får inte en lagstiftande församling arbeta. Lag ska inte stiftas på detta sätt.
Fru talman! Konstitutionsutskottet och näringsutskottet har gjort de bedömningar som de är skyldiga att göra inom sina respektive ansvarsområden. De har icke till socialutskottet redovisat några invändningar som skulle innebära att vi skulle avstå från att gå vidare med den här lagen. Det som återstår i den här frågan är skillnader i sakuppfattning, och den stora skillnaden i sakuppfattning tycker jag är en fråga som det är mycket lämpligt att underställa väljarna i allmänt val hösten 2002. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Betänkandet om akutsjukhus har redan debatterats i kammaren två gånger, först i en remissdebatt och i förrgår i en fem timmar lång debatt som resulterade i en återremiss till socialutskottet. Efter en ny behandling i socialutskottet finns i dag ett nytt betänkande med i stort sett samma innehåll, eftersom inget nytt tillkommit sedan utskottet behandlade frågan i förra veckan. Jag ska återkomma till hanteringen. Men jag vill först väldigt kort redovisa våra motiv till att vi står bakom det här betänkandet. Jag ska fatta mig kort för betänkandet är ju väl berett och väl debatterat. Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning att det är dags att inskränka landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till den som avser att driva sjukhus med vinstsyfte. Helt självklart ska sjukhus drivas med syfte att bota sjukdom och skapa hälsa och inte med syfte att skapa vinst. Sjukvården och dess infrastruktur är i allra högst grad ett nationellt intresse. I dag ökar andelen privat vård, och enskilda landsting redovisar långtgående planer på upphandlingar för miljarder. Det handlar inte längre enbart om personalkooperativ, non profitutförare eller ideella organisationer. I stället ser vi en tydlig framväxt av stora vinstdrivande företag i miljardklassen, varav en del också är börsnoterade. Vi är kritiska till denna utveckling och ser stora faror med en fortgående privatisering. Det gäller naturligtvis i första hand den växande andel som sker i regi av stora vinstdrivande företag. Detta, fru talman, är alltså motivet till att vi står bakom denna lagstiftning. Vi har i tidigare debatter utvecklat detta och också sett att det finns incitament när det gäller att utveckla privata försäkringar. Jag ska därför inte gå vidare med den beskrivningen. Låt mig nu i stället kommentera den kritik som har riktats mot den här lagstiftningen. Man påstår att lagen inskränker det kommunala självstyret, och det gör den i precis lika stor utsträckning som en rad andra av våra nationella lagar. Jag har tidigare nämnt socialtjänstlagen som exempel. Jag kan också lyfta fram skollagen. Och det här gäller inte minst lagstiftningen på hela hälso och sjukvårdens område; den inskränker det kommunala självstyret. Det är en nationell lagstiftning. Detta har riksdagen rätt att göra när man ska skydda ett allmänintresse. Lagrådet konstaterar i sitt yttrande att det ytterst är riksdagen som sätter gränser för det kommunala självbestämmandet. Det sker i det här fallet, och det sker i en rad andra lagar. Man påstår också att lagstiftningen står i strid med EG-rätten. Där kan jag hänvisa till näringsutskottets yttrande, där man säger: Näringsutskottet har inte funnit att lagförslaget strider mot gemenskapsrätten. Vidare säger konstitutionsutskottet i sitt yttrande: Enligt utskottet strider inte den föreslagna regleringen mot gemenskapsrätten. Det är två utskott som har till uppgift att faktiskt utreda dessa saker. Fru talman! En stor del av debatten har också ägnats åt hanteringen av ärendet i socialutskottet. Låt mig då få redovisa hur socialutskottet har hanterat ärendet. Redan i våras lämnades en första lagrådsremiss till Lagrådet som då yttrade sig. Yttrandet har funnits tillgängligt för alla ledamöter i socialutskottet sedan tidig vår. Socialutskottet har sedan begärt ett till yttrande av Lagrådet. Socialutskottet har också i sitt betänkande förtydligat delar av den föreslagna lagstiftningen, bl.a. mot bakgrund av Lagrådets påpekande. Dessutom har socialutskottet begärt ett yttrande från konstitutionsutskottet och från näringsutskottet. Parallellt med detta har socialutskottet begärt in ett yttrande från Konkurrensverket, dvs. att vi begärde in ett yttrande från en myndighet som ligger under näringsutskottets ansvarsområde samtidigt som vi begärde in ett yttrande från näringsutskottet. Det här är nästan ett slags dubbelkontroll, skulle jag vilja säga, och jag tror att det är relativt ovanligt i riksdagsarbetet. Men eftersom en minoritet begärde det beslutade socialutskottet att begära in även detta yttrande. Nämnden för offentlig upphandling hade redan yttrat sig i ärendet, och näringsutskottet hade tillgång till detta yttrande när det yttrade sig till socialutskottet. Trots att det fanns ett skriftligt yttrande, ville en minoritet att Nämnden för offentlig upphandling skulle kallas till utskottet för att redovisa sina synpunkter - synpunkter som alltså redan fanns att tillgå. Socialutskottet beslöt att kalla Nämnden för offentlig upphandling till utskottet för att redovisa sin syn och svara på frågor. Socialdepartementet har inför socialutskottet redovisat bakgrunden till propositionen och svarat på frågor kring lagstiftningen. Efter denna mycket nogsamma beredning, där socialutskottets majoritet tillmötesgått alla krav på införskaffande av beredningsunderlag, begärde de borgerliga partierna att Nämnden för offentlig upphandling skulle höras en tredje gång - jag upprepar: en tredje gång. Motivet till detta var att nämnden för offentlig upphandling skulle behöva ytterligare tid för att kunna belysa en rad domar från EG-rätten. När begäran om ett tredje yttrande från Nämnden för offentlig upphandling kom i detta mycket väl beredda ärende, fick det vägas mot de men som kan uppstå om lagstiftningen inte kan träda i kraft den 1 januari utan fördröjs, och då inte några veckor som man gör gällande utan minst två och kanske tre månader, beroende på hanteringen i riksdagen. Man ska vara medveten om att det ärende vi behandlar handlar om en tvåårig stopplag. Majoriteten gjorde bedömningen att det, med tanke på de planer på att privatisera och upphandla vård för miljarder som enskilda landsting redovisat offentligt i massmedierna, var väsentligt att lagstiftningen fick börja gälla från den 1 januari - detta också för att sända en tydlig signal till alla som planerade att överlåta driften av akutsjukhus. Majoriteten avvisade därför begäran om ytterligare beredning. För de borgerliga partierna är inte det här ett godtagbart skäl. Nu är det emellertid så att vad som är godtagbart skäl måste nog också tolkas. Där har majoriteten gjort en annan tolkning än minoriteten. Och i en demokrati är det faktiskt majoritetens tolkning som gäller. Något annat är inte rimligt eller möjligt. Vad har hänt sedan? Jo, då begär moderaterna återremiss i kammaren. Denna återremiss måste, menar jag, också ses mot bakgrund av Per Unkels yttrande i tisdagens debatt där han sade: "Jag lovar - att vi kommer att göra vad vi kan för att se till att denna lagstiftning inte blir riksdagens beslut". Vid socialutskottets sammanträde upprepade moderaterna i stort sett samma yrkande som förra veckan. Man ville ha en fortsatt beredning i en fråga som socialutskottet i princip redan tagit ställning till. Då inget nytt framkommit avvisade socialutskottets majoritet återigen detta nygamla yrkande - och naturligtvis med samma motiv. Så länge det inte finns nya argument är jag och Vänsterpartiet inte beredda att ändra vår uppfattning i frågan; att denna lagstiftning är rimlig, att den är önskvärd och nödvändig och att det mot bakgrund av hur sjukvården utvecklas är dags att skapa nationella spelregler för den. Slutligen, fru talman, är det ett allmänintresse att vården även framgent ska vara demokratiskt styrd och solidariskt finansierad och att patienternas medicinska behov ska vara avgörande för de prioriteringar som alltid kommer att behövas göras. Vi menar att detta allmänintresse är i fara vid utförsäljningar av stora sjukhus, och lagförslaget har till syfte att skydda allmänintresset. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! Ingrid Burman säger att inget nytt har framkommit. På de avgörande punkterna, som jag inte ska upprepa men som jag har framfört tidigare i dag, har varken debatten i förrgår eller Socialdemokraternas talesman Conny Öhman - och inte heller Ingrid Burman - kunnat svara. De är det som är den kritik vi framför. Sedan säger Ingrid Burman att hon tycker att det här är viktigt, att det är ett allmänt intresse och att man därför ska lagstifta mot landstingens möjlighet att själva bestämma om man vill lämna över ansvaret för driften till en privat vårdgivare. Ja, jag vet att Ingrid Burman är emot privata vårdgivare, men det är inte det saken handlar om. Här handlar det om att man är på väg att införa en lagstiftning där tunga remissinstanser, framför allt Lagrådet, säger att det inte finns någon relevans för det allmänintresse, de mål, som man har som skäl i propositionen. Det har ni inte heller nu kunnat klargöra på ett nöjaktigt sätt. Sedan säger Ingrid Burman att det inte finns något ärende som är så väl berett som detta. Men vad har framkommit i alla dessa yttranden och i samband med den möjlighet vi fick till utfrågning av Socialdepartementet och Nämnden för offentlig upphandling? Jo, att den här lagen sannolikt strider mot annan lag och att det finns andra sätt som man kan nå målet i hälsooch sjukvården på utan att behöva inskränka det kommunala självstyret. Det är det som är vår uppgift i utskottet; att finna andra vägar än att ta den som majoriteten nu är på väg att ta. Det är det som jag tycker är så anmärkningsvärt, och det är det som jag tycker visar makten arrogans. Man vill ha den här lagen. Man struntar i vilka konsekvenser det får. Den ska igenom i denna riksdag. Det är beklämmande att höra att inte heller socialutskottets ordförande klarar ut dessa viktiga frågor.
Fru talman! Chris Heister och jag har ju olika uppfattningar i sakfrågan när det gäller detta med att överlåta sjukvården till vinstintressen eller ha den kvar i offentlig regi och under offentlig kontroll. Men vad Chris Heister gör är att hon också blandar ihop två saker. Chris Heister pekar på att hon har uppfattat att det så att säga är brister i denna lagstiftning. Chris Heister pekar på enskilda instanser som har yttrat sig. Samtidigt säger hon att vi måste bereda frågan mer. Vi måste få mer synpunkter på detta. Men vad Chris Heister egentligen säger är ju att majoriteten i detta fall inte gör som minoriteten vill. Vad Chris Heister säger är att majoriteten har en annan uppfattning än vad minoriteten har. Vad Chris Heister säger är att majoriteten gör en annan bedömning än minoriteten av det underlag som finns tillgängligt. Nu är det så att majoriteten i socialutskottet dessutom stöder sig på konstitutionsutskottets och näringsutskottets yttranden. Det är två utskott som faktiskt har till uppgift att titta just på detta med allmänintresse, detta med näringsfrihet och detta med lagen om offentlig upphandling. Vi gör olika bedömningar utifrån det beredningsunderlag som finns, men det förhindrar inte att beredningen är väl utförd. Sedan drar vi olika slutsatser av detta underlag, och då är det faktiskt så att det är majoritetens slutsatser som i en demokrati utformas till lag.
Fru talman! Ingrid Burman säger att Chris Heister har hört att det finns brister i lagstiftningen. Det är inte bara Chris Heister som har hört det. Man måste vara tondöv om man inte har hört all den kritik som har riktats mot detta förslag. Det enda som Ingrid Burman kan luta sig mot är hennes partivänner i näringsutskottet och konstitutionsutskottet. Det är inte ens ett enigt konstitutionsutskott eller näringsutskott. Det finns ett antal tunga remissinstanser, och fram för allt Lagrådet, som gör så omfattande invändningar att man sammantaget inte anser att detta förslag till lag ska bli lagstiftning. Det örat vill inte Ingrid Burman höra på. Det har jag nu förstått. Jag beklagar bara vad konsekvenserna blir av detta beslut, som innebär att den nödvändiga förnyelsen av sjukvården har svårt att komma till stånd. Och vilka är det som drabbas av det? Jo, det är patienter och personal. Det är också det kommunala självstyret, som kommer att inskränkas trots att det inte finns skäl att göra detta. Framför allt handlar det om att man faktiskt inte tar hänsyn till medborgarnas rätt att i allmäna val uttrycka sin vilja.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera detta att Chris Heister återigen säger att konstitutionsutskottets yttrande är devalverat eftersom Moderaterna inte står bakom det - och likadant när det gäller näringsutskottet. Chris Heister sade det i debatten häromdagen också. Jag betraktar konstitutionsutskottets yttrande som trovärdigt även om inte Moderaterna står bakom det i det här fallet. Jag menar att det är majoritetens yttrande, och det ska respekteras. När det gäller sakfrågan har vi olika uppfattningar. Jag menar att det är ett allmänintresse att ha en lagstiftning som säkrar en nationell sjukvårdsstruktur. Förhoppningsvis kommer denna lagstiftning att bidra till detta. Jag menar att det är att värna om, och respektera, demokratin att en majoritet i Sveriges riksdag kan införa en nationell lagstiftning just utifrån att den grundar sig på den politik som vi är valda för att företräda. Jag har faktiskt också blivit vald för att föra en politik utifrån det program jag gick till val på. Detta är demokrati, Chris Heister. Sedan tolkar vi allmänintresset olika. Den slutsats jag kan dra av detta replikskifte och tidigare debatter är att Moderaterna värnar näringsfriheten högre än allmänintresset. Det är en slutsats som jag drar. Vänsterpartiets uppfattning är att allmänintresset står högre än näringsfriheten. Där skiljer vi oss åt, Chris

Fru talman! Jag tänkte begränsa mig till utskottshanteringen i den del som rör minoritetsskyddet. Inget nytt har tillkommit, säger utskottets ordförande. Det är det som är en del av problemet, att det är tomma argument i den del som upprepas gång efter annan. Inget nytt. Debatten i onsdags och återremissen kunde ju ha gett något, men det har det inte. Det är tomt som i en påse, och påsen kommer att förbli tom ända tills majoriteten och utskottsordföranden fyller den med något. Utskottsordföranden och för övrigt hela utskottet har ju ett stort ansvar att ta fram ett allsidigt beslutsunderlag och inhämta uppgifter för att få en korrekt lagstiftning och att respektera det som gäller enligt riksdagsordningen om minoritetsskyddet. Om några utförsäljningar inte är aktuella i närtid, och ingen har pekat på att några skulle vara aktuella, hur kan då utskottsordföranden hävda att minoritetsskyddet ska nonchaleras och förvägras med motiveringen att det skulle medföra avsevärda men? För mig är det ofattbart.
Fru talman! Utskottet har ett beredningsansvar. Socialutskottet har i detta ärende tagit det. Vi har också respekterat minoritetsskyddet i riksdagsordningen. Man har fått in det beredningsunderlag som man har begärt när man ville höra Nämnden för offentlig upphandling en tredje gång. Det fick vägas mot det men som inträffar om man skjuter upp lagstiftningen. Minoritetsskyddet finns med i riksdagsordningen. Det finns också en regel som säger att om majoriteten anser att detta medför avsevärda men, så kan man gå vidare med ärendet. Denna del har majoriteten använt sig av, och vi har redovisat våra skäl för detta. Och vi har gjort det trots att det i riksdagsordningen står att man bör redovisa dem, inte att man ska. Men naturligtvis vill vi redovisa dem. Dessa skäl är, som jag sade i mitt anförande, inte godtagbara skäl för den borgerliga minoriteten. Man godtar dem helt enkelt inte. Det är alltså en minoritets tolkning av dessa skäl. Majoritetens tolkning, som måste anses gälla i detta fall, är att skälen är så pass starka att de väger över. Det pågår planering i en rad landsting. Vi kan läsa om det i massmedierna. Vi vet också att när man påbörjar en upphandling så är det en process som tar ungefär ett år. Och vi vet att förhandlingarna under upphandlingsskedet är hemliga, av många skäl, och bör så vara. Därför är det okänd materia för mig och för Kenneth Johansson vad som döljer sig bakom de planer som redovisas i massmedierna. Men vi har redovisat våra skäl. Sedan kan inte jag göra någonting åt att Kenneth Johansson inte godtar eller respekterar dem.
Fru talman! Problemet är ju att de skäl som Ingrid Burman redovisar inte finns. Ingrid Burman har inte på något sätt visat vad det i så fall skulle handla om. Det har ingen annan heller gjort. Det är insinuationer, och det är definitivt ingenting som har redovisats som skulle göra att två tre månaders fördröjning av lagstiftningen på något sätt skulle ifrågasätta de syften som majoriteten har att stoppa detta. Inte på något vis har det framkommit. Jag kan också säga att jag inte har någon som helst erinran mot den första delen av utskottsbehandlingen av detta ärende. Däremot blev det snålt från majoriteten i slutvändan. Nämnden för offentlig upphandling var så tydlig att det krävdes ytterligare analys. Åsikter stod mot varandra. Jag är fullständigt på det klara med att det i slutänden är en majoritet som bestämmer över en minoritet. Men det finns också en skyldighet att tillmötesgå minoriteten enligt minoritetsskyddet om inte avsevärda men kan anföras. Och det är detta som jag verkligen ifrågasätter. Trots min begränsade erfarenhet av riksdagsarbete så kräver jag faktiskt både av mig själv och av andra att man har respekt för den riksdagsordning som säger att man ska tillgodose minoritetsskyddet.
Fru talman! Det är bra att jag och Kenneth Johansson har samma krav på oss själva. Vi ska respektera riksdagsordningen. Reglerna i riksdagsordningen kan både brukas och missbrukas. Det är min uppfattning att socialutskottets majoritet har brukat dessa regler väl. Kenneth Johansson säger att det är insinuationer när det sägs att det pågår planering i landstingen att privatisera akutsjukhusen. Dessa insinuationer måste i så fall falla tillbaka på de borgerliga landstingspolitikerna i Stockholm som går ut och redovisar detta i massmedierna. Man insinuerar enbart. Det måste falla tillbaka på dem som redovisar att S:t Eriks sjukhus, jag tror att det är ett ögonsjukhus, ska överlåtas i någon form. Men det är i dag oklart om det kommer att bli i vinstsyfte eller inte. Det vet vi inte. Kenneth Johansson säger att jag inte har kunnat vederlägga att det är planer på gång. Nej, men Kenneth Johansson har inte heller kunnat vederlägga att det inte finns planer på gång bakom dessa rubriker i massmedierna där det sägs att det är planer på gång. Och detta är nämligen inte möjligt, därför att en upphandlingsprocess inte är offentlig och inte tillgänglig för Kenneth Johansson eller för mig. Därför måste man göra en bedömning. Finns det substans bakom dessa i massmedierna offentligt redovisade planerna? Min bedömning är att det med stor sannolikhet finns substans bakom detta. Därför har vi också ansett att det är väldigt viktigt att denna lagstiftning träder i kraft den 1 januari. Och jag vet att Kenneth Johansson inte delar min uppfattning i den delen.

Fru talman! Jag ska be att få ägna mig åt innantilläsning av en hel artikel på nyhetsplats i Dagens Rubriken är: "Akutsjukvården ska säljas ut". Artikeln lyder: "Världens största akutsjukvårdsupphandling inleddes i Stockholm på tisdagen. Politikerna i hälsooch sjukvårdsnämnden beslöt då att i princip all akutsjukvård vid de sju Stockholmssjukhusen ska upphandlas och konkurrensutsättas. Stockholms län upphandlas och utsättas för konkurrens. Det kallas 'Den stora upphandlingen' och handlar om akutsjukvård för tio miljarder kronor varje år på samtliga Stockholmssjukhus. Det innebär världens största akutsjukvårdsupphandling. Det här betyder att olika sjukhus kan vinna verksamheter från varandra, men också att privata vårdföretag kan vinna och få ta hand om akutsjukvård från de sju Stockholmssjukhusen. Man kommer nu att precisera exakt vad som ska ut på upphandling, i den långa process som en upphandling innebär, och i mars 2002 går man ut med anbudsförfrågningar. Upphandlingen sker i två steg, där hälften av all upphandlad akutsjukvård börjar träda i kraft den 1 januari 2004 och hälften ett år senare. - Det här är en konsekvens av den politik vi för. När nu tre akutsjukhus är i bolagsform, varav ett också är privatiserat, så finns det ingen annan väg än att använda lagen om offentlig upphandling. Och då blir det stort, eftersom landstinget är stort, säger sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman , ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden. I princip all akutsjukvård kommer att läggas ut. Men det finns väsentliga verksamheter på Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset som inte har någon konkurrens. Specialiteter som neurokirurgi, transplantationskirurgi och stora delar av cancervården, som är högspecialiserade, kommer inte att konkurrensutsättas. Det har aldrig upphandlats sjukvård av den här omfattningen någonstans i världen, och det är oerhört svårt att veta vad det här kommer att leda till. Men en sak tror jag ändå är ganska uppenbar. Det är, vilket kan vara positivt, att man faktiskt får upp de verkliga kostnaderna för akutsjukvården. Vi har sett det i några upphandlingar tidigare, vilka var betydligt mindre, säger oppositionslandstingsrådet Elaine Kristensson Journalisten som har skrivit detta heter Gunnar Fru talman! Det är det här som är den dolda dagordningen. Det här är det mörkande som ligger till grund för den stora panik vi ser - för vem är det som är rädd? Inte heller vi fick några svar när vi ville att några rikspolitiker skulle belägga detta. Den ende som har flaggat för vad som är på gång är moderaten i landstinget i Stockholm Ralph Lédel. I fanns inte ett ord om de här planerna. Det var inte belagt. Ni har inte talat om för väljare, kunder och medborgare vad ni tänkt göra. Detta är en tyst dagordning och en fördold makt. Jag undrar vem det är som är rädd och vem som värnar den dolda makten. Konkurrensutsättning kan visst vara bra, i lagom omfattning och på de rätta nivåerna. Men ordet makt kan också stavas oligopol eller kommersiellt monopol. Varför motsätter man sig då ett rådrum under status quo och varför har man en sådan brådska med att få hålla de dörrar öppna som kan få åtminstone Stockholm, och kanske också andra landsting, att tappa många akutsjukhus för gemensam insyn och gemensam drift? Vad gäller beredningen är det bara så att ingenting nytt kommer fram. Inte ens i dag har egentligen någon ny materia i sak kommit fram i detta sammanhang. Fru talman! Jag fattar mig nu kort: ja till utskottets hemställan och nej till reservationen.

Fru talman! Att det som lästes upp från DN artikeln är det som ligger till grund för att vi förvägrats ytterligare beredning i sammanhanget har jag väldigt svårt att se. Då styrker det ytterligare min tro att det inte finns några avsevärda men. Vad Lotta Nilsson-Hedström här läste upp gäller en upphandling som ska äga rum tidigast under mars 2002. Vad vi har begärt att få är ytterligare beredning av ärendet som är klar tidsmässigt så att riksdagen kan fatta beslut i januari, eller kanske februari 2001. Det är bra att vi av Lotta Nilsson-Hedström fick reda på vad som är avsevärda men.
Fru talman! Kerstin Heinemann tar upp tidsplanen men den tidsplan som ligger och som vi nu förhoppningsvis möjliggör genom att rösta ja till utskottets hemställan inkluderar också, utifrån det upplägg som vi har avsett, att de landsting som vill att akutsjukvården ska kunna vara vinstdrivande ska kunna sätta i gång före valet. Man ska i sina valprogram kunna tala om och väldigt tydligt för väljarna visa vad man vill: Det här vill vi göra och det här kommer vi att genomföra. Den informationen fick väljarna inte i förra valet. Ert åberopande nu av medborgerligt inflytande och kommunalt självstyre saknar individnivå. Det här försiggår alldeles för anonymt. Vi vill lyfta upp de här frågorna. Vi vill helt enkelt att människor ska hänga med i svängarna.
Fru talman! Enligt citerad DN-artikel skulle den här upphandlingen kunna gå i gång i mars 2002 och vara slutförd 2004. Ärendet skulle alltså vara i gång mitt i valrörelsen 2002. Därmed har väljarna stora möjligheter att säga ja eller nej.
Fru talman! Det är ju tänkt att en proposition ska komma under våren 2002 och att riksdagen ska kunna ta ställning innan riksmötet avslutas. När valrörelsen inleds 2002 ska det alltså stå klart vilka permanenta regler som ska gälla i detta avseende. Det ska vara klart för både politiker och väljare, och partierna ska kunna gå ut och säga: Det här är vår ideologi och vår övertygelse. De borgerliga må säga att man tycker att en konkurrensutsatt akutsjukvård med vinst som det centrala syftet är det bästa. Men då får ni säga det; då är porten öppen. Tills vidare måste vi dock behålla status quo och ha det rådrum som utredningen innebär.
Fru talman! Jag ska inte upprepa det som Kerstin Heinemann sade, för det var väl klargörande så det förslår vad gäller den punkt som Lotta Nilsson Hedström tog upp kring paniken i detta ärende. Men det är inte vi som har bråttom, Lotta Nilsson Hedström, utan det är ni som har panik och som med ett hastverk försöker driva igenom denna lagstiftning här i kammaren i dag. Vi har begärt ytterligare några veckors tid för att kunna göra ett ordentligt beredningsarbete. Vi anser nämligen att arbetet i utskottet ännu inte är färdigt, mot bakgrund av den omfattande kritik som har riktats mot det här lagförslaget. Jag kan säga att Lotta Nilsson-Hedström är den enda från majoritetens sida som under sammanträdet i utskottet i går ändå försökte klargöra sina ståndpunkter. Det som då framkom var att Lotta Nilsson Hedström tar lite lättare på den här lagen eftersom det bara är fråga om en tillfällig lag. Under den här tiden skulle en utredning sitta som skulle titta närmare på vad som fortsättningsvis skulle göras. Med det ansvar som jag som ledamot av denna riksdag har måste jag alltid veta att den lag som jag är med och stiftar är förenlig med annan lag. Kanske är det annorlunda för andra ledamöter här i riksdagen. Lotta Nilsson-Hedström säger: Det är väl bra att man i valet får klargöra detta eftersom det i förra valet inte var någon diskussion om dessa frågor. Jo, vi drev i hela valrörelsen frågor som handlade om att förnya sjukvården; detta för att kunna ge människor en bra sjukvård och vård i tid. Det är vår vision och vårt program för sjuvården. Vad ni nu gör är att ni förhindrar oss att genomföra den politiken. Ni går t.o.m. så långt att ni anser att det ska krävas två borgerliga röster i ett landsting för att kunna rösta ned en socialistisk. Detta har ni mage att kalla för demokratigaranti. Det är anmärkningsvärt att höra sådant.
Fru talman! Om det nu inte är panik och om varken ni eller vi tycker att det finns någon sådan kan vi lugnt invänta en god utredning. Låt oss alltså lugnt invänta en god beredning och utredning som tar hänsyn till allt vad frågetecken är i detta sammanhang! Inget nytt kommer att komma fram nu, även om Ulf Bernitz eller Nämnden för offentlig upphandling skulle inkallas igen så har de sagt sitt. Det finns inget nytt att vänta nu. Innebörden av den här tillfälliga lagen - Chris Heister tycker ju att jag tar lättare på den - är att den inte får några nya konsekvenser, utan den står för status quo. Den här stopplagen innebär ju ett moratorium, inte några nya konsekvenser utöver vad som redan finns. Poängen är utredningen och den permanenta lagstiftningen. Sedan gäller det återigen frågan om vem som förhindrar vem att genomföra den egna politiken. Det handlar om balansen mellan allmänintresse och näringslivsintresse. Det är rikspolitikerna, riksdagen, som ska ta ställning till vad som är av angeläget allmänt intresse och i vilken grad och i vilka noga utvalda fall man får sätta en ram för primärkommuners och landstingskommuners självbestämmande - ja.
Fru talman! Lotta Nilsson-Hedström säger att inget nytt kommer att komma fram. Men hur kan Lotta Nilsson-Hedström veta det? frågar man sig. Det är ju så oklart i denna fråga. Dessutom ville ju representanterna för Nämnden för offentlig upphandling ha mer tid för att kunna göra en ordentlig analys. Man anser nämligen att den här lagen sannolikt strider mot lagen om offentlig upphandling och mot gemenskapsrätten. De ville ha möjligheter att rådgöra med expertis i den akademiska världen och med sina internationella kolleger. Men ni har förvägrat oss möjligheter att göra ett ordentligt arbete. Lotta Nilsson-Hedström säger att den här lagen inte får några konsekvenser. Men en konsekvens är att denna kammare kan stifta en lag som strider mot annan lag. Lotta Nilsson-Hedström har inte suttit så länge i riksdagen - bara några veckor. Man behöver faktiskt inte stifta en lag för att kunna tillsätta en utredning. Det är väl mycket bättre att tillsätta en utredning så får man se vad den kommer fram till. Man behöver inte stifta den här lagen i dag för att kunna göra detta. Nej, säg som det är, nämligen att ni är så förtjusta i att sitta vid detta förhandlingsbord att ni är beredda att sälja ut både det kommunala självstyret och sjukvårdens förnyelse för att kunna få vara med och känna att ni påverkar! Jag är rädd för vad som ska komma, inte bara nu utan också i nästa steg när vi kanske får ett genombrott att återigen ha en graderad rösträtt i Sverige som det fanns för hundra år sedan.
Fru talman! När det gäller det allra sista förstod jag inte riktigt kopplingen. Vi kanske får återkomma till det. I argumentationen är det ett ställningskrig nu. Det är samma argument under våren och sommaren, samma argument hela hösten, samma argument i medier, samma argument i utskottet och samma argument i kammaren. Just nu kommer det inte att komma fram något särskilt nytt. Men vad som kommer att komma fram om man skulle tillsätta en utredning utan lagstöd är att när det är färdigutrett och man har ett mycket väl prövat lagförslag att ta ställning till finns det kanske inte någon gemensam vård kvar. Det är precis det som är den dolda dagordningen. Det är därför som det är så viktigt för de som har dessa planer att fortsätta att följa sin tidtabell, att inte bli stoppade eller förhindrade för att kunna få en god lag och en bra beredning av det som permanent ska gälla.

Fru talman! Självklart är det målet som är det viktigaste. Det har faktiskt väldigt många talare både i onsdags, i dag och i alla andra sammanhang betonat. Det var min poäng i mitt första stora inlägg i onsdags, att vara odogmatisk, att inte ha som överideologi att konkurrensutsätta eller att ha offentlig vård. Det ger mig anledning att svara på hur jag ser på tandvård, äldrevård och primärvård. Det har jag klarlagt flera gånger. Det tror att det finns starkt stöd för även hos socialdemokratin och Vänsterpartiet. Visst kan det vara bra att konkurrensutsätta dem, de berörs inte av detta. Det här är inte en allmän konkurrensutsättningsdiskussion, utan det handlar om akutsjukvården, om att identifiera vad i hela vårdfältet som är det mest sköra, intressanta, det viktigaste och där det kan finnas fog för att undandra det ifrån konkurrensutsättning. Det handlar om inte allt eller inget, som jag sade förut. Det handlar om att vara pragmatisk, att titta på helheltsfältet och välja ut det som är dyrbart. Då har vi landat vid akutsjukvården. Då har vi funnit anledning att utreda villkoren för just den. Det var svaret på den frågan.
Fru talman! Jag fick inte svar på åtminstone två av mina frågor. Jag ska ställa dem igen. Varför har inte Miljöpartiet föreslagit en stopplag när det gäller nedläggning av akutsjukhus? Tidigare har de miljöpartister jag känner varit väldigt måna om akutsjukhusen och talat för dem. Jag ställer alltså den frågan. Den andra frågan fick jag inte heller svar på: Är det oetiskt med vinstintresse inom primärvården, äldrevården och tandvården? Är det oetiskt med vinstintresse, eftersom man tycker att det är oetiskt inom akutsjukvården, dvs. den direkta vården?

Fru talman! Vi närmar oss nu slutet av dryga 14 dagars budgetdebatterande. Mycket har sagts i kammaren, och sammantaget har i stort sett alla samhällets grundfunktioner belysts, med sina fördelar och också sina klara och stora brister. Ett stort antal goda förslag i form av motioner har i snabb takt förkastats, men jag är övertygad om att de kommer tillbaka. Den 22 november beslöt en majoritet av kammaren att fastställa utgiftstak och ramar för de olika utgiftsområdena. Vi moderater har föreslagit en helt annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, men majoriteten har tyvärr velat något annat. Därför avstår jag från att redovisa något formellt motförslag. Jag vill ändå vid detta tillfälle passa på att redovisa något av innehållet i vår motion Fi508. Majoritetens förslag till anslagsfördelning för utgiftsområdet omsluter lite drygt 1,3 miljarder kronor. Vårt förslag, som redovisas i motion Fi508, ligger sammantaget på 61 miljoner lägre. Den största besparingen gör vi på SCB, Statistiska centralbyrån. Kostnaden för den totala statistikproduktionen det kommande året ligger på ungefär 750 miljoner kronor. Hälften av det är avgiftsfinansierat. SCB:s verksamhet har blivit mycket omfattande, med all säkerhet mer omfattande än vad som är rimligt för att täcka samhällsplanerarnas basbehov. SCB har årligen ca 15 000 uppdrag år myndigheter, organisationer, forskare och företag. För dessa uppdrag tar man bara ut en kostnad för det merarbete som utförs för att ta fram den efterfrågade informationen. Vi anser att SCB i ökad utsträckning bör avgiftsfinansieras. Vi kan också se att omfattningen av den offentliga statistiken ökar år från år. Krav ställs från olika håll, och någon begränsning tycks inte råda, vilket leder till frågan: Hur långt ska man egentligen gå? Hur mycket ska statistiken tillåtas att kosta? Så småningom kommer kammaren att få ta ställning till en ny statistiklagstiftning. I underlaget för denna uppskattade man att den årliga kostnaden för uppgiftslämnandet för kommuner och företag uppgår till 270 miljoner kronor. Denna uppgift är troligtvis grovt underskattad. När man i andra sammanhang begär att kostnadseffektivitet och sparsamhet ska gälla på områden som är långt viktigare för medborgarna är kanske inte bidrag till en ökad pappersproduktion det mest angelägna. När regeringen dessutom skriver att svarsbortfallen på ett oroande sätt ökar leder det naturligtvis till tanken att värdet av undersökningarna minskar och att resultatet kan snedvridas. Det är värt att notera att bakom uppgiftslämnandet döljer sig inte sällan enskilda näringsidkare och småföretagare som får lägga ned mycket arbete och obetald tid på något som inte direkt bidrar till företagets överlevnad. Nej, stanna upp ett tag och låt oss ifrågasätta den ohämmade expansionen på området för statistikinsamling, åtminstone på skattebetalarnas bekostnad. Alla blir garanterat lyckligare av det. Under utgiftsområdet ligger också den registerbaserade folk och bostadsräkningen som regeringen har tänkt sig genomföra under 2005. Moderata samlingspartiets inställning är tydlig. Vi har varit emot detta hela tiden. Vi vill inte ha en registerbaserad folk och bostadsräkning. Därför har vi inte heller avsatt medel på anslaget. Vårt alternativ är i stället en mindre omfattande komplettering till folkbokföringen. Att samla in detaljerade uppgifter om människors liv och leverne leder lätt till omotiverat intrång i människors privatliv och kan upplevas som integritetskränkande. Jag är övertygad om att en stor del av svenska folket delar min uppfattning. Tillvägagångssättet - en registerbaserad FoB - är ett dolt sätt att samla en stor mängd information genom anonyma system och utan medborgarnas medverkan, utan någon möjlighet till personlig påverkan eller ställningstagande. Fru talman! Två utredningar med bäring på finansutskottets verksamhet har lagts fram under det senaste året, dels Upphandlingskommittén - ett delbetänkande - dels Riksdagskommittén. Vi ser med tillfredsställelse att båda dessa ligger i linje med förslag som Moderata samlingspartiet har fört fram sedan länge. Nämnden för offentlig upphandling och Den totala offentliga upphandlingsvolymen uppgår till ca 400 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 23 % av Sveriges BNP. Var och en inser betydelsen av att den offentliga upphandlingen måste ske på ett korrekt sätt och att tillsynen över denna är en viktig uppgift. Vi tror att en sammanslagning av de två myndigheterna kommer att bidra till en skärpt efterlevnad av lagstiftningen och därmed bidra till ökad konkurrens och bättre kostnadskontroll, sett ur skattebetalarnas perspektiv. Den andra stora förändringen gäller förslaget om en sammanhållen revisionsmyndighet för den statliga redovisnings och effektivitetsrevisionen. Så sent som i går debatterades betänkandet KU8 här i kammaren, och det klubbades igenom bara för en liten stund sedan. Sverige sällar sig nu till det gängse mönstret internationellt och får en lagreglerad obunden revision i förhållande till såväl regeringen som riksdagen och revisionsobjektet. Vägen har varit lång, men målet ligger nu inom räckhåll. Vi vill trots tillfredsställelsen peka på att RRV:s ställning fram till den 1 januari 2003 inte får undergrävas. RRV har en komplex finansieringsbild, engångsanslag, avgifter och särskilt finansierade regeringsuppdrag. RRV har i sin årsredovisning pekat på att verkets basresurser långsiktigt understiger vad som krävs för att genomföra en revision av dagens omfattning. Därtill kommer att marknadens efterfrågan på högutbildad arbetskraft gör att RRV kan få svårt att behålla eller rekrytera kvalificerade medarbetare, ett konstaterande som samtidigt är ett viktigt observandum. Fru talman! Jag nöjer mig med dessa synpunkter tagna ur vår anslagsmotion.